Herr talman! Här finns inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan, men med hänsyn till vad herr Danell sade vill jag anföra några synpunkter. Herr Danell frågade hur man skall tolka vad utskottet har sagt på s. 3 beträffande en mera kontinuerlig prövning av charterverksamheten, och jag vill hänvisa herr Danell till den utredning som den nordiska ämbetsmannakommittén gjorde. Jag förutsatte att herr Danell hade läst den, men tydligen har han inte läst den ända till slutet. Där står nämligen just att man förutsätter att det skall ske en mera kontinuerlig prövning i fortsättningen. I anslutning till detta säger utskottet att man bör ta hänsyn till de uppfattningar som utskottet har framfört. Det borde väl herr Danell som motionär vara tillfredsställd med. Men sedan hade herr Danell en hel del synpunkter på en annan motion som gäller möjligheten att etablera ett svenskt charterföretag. Till min utomordentliga förvåning använde herr Danell hela sin kraft på att visa att ett svenskt charterföretag vore onödigt — herr Danell förklarade vältaligt hur mycket fördelaktigare det är att resa från Kastrup än från Sturup osv. Inom utskottet är vi övertygade om att det är angeläget att vi får till stånd ett svenskt flygcharterföretag, och vi har med stor tillfredsställelse sett att i samband med att avtalet med Transair sades upp seriösa förhandlingar inleddes om att inrätta ett svenskt charterföretag. När herr Danell säger att det inte finns någon researrangör som skulle kunna utnyttja ett sådant charterföretags tjänster har herr Danell inte observerat att en av dem som är intresserade för förhandlingar ganska nyligen övertog en sådan rörelse. Herr Danell säger vidare att överkapaciteten är stor, att det finns så många plan och att vi inte skall köpa en massa nya plan. Men här är 33 det i första hand fråga om att överta de plan som Transair äger. Om någon trots de svårigheter som finns i branschen är villig satsa på ett svenskt charterföretag och kan köpa några maskiner och överta en del av de svenska piloter som har blivit arbetslösa på grund av svårigheter i danska charterföretag tycker jag att vi alla här i kammaren skulle understödja det och inte försöka motarbeta det. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Min fråga angående utvidgningen av charterreglerna ställde jag med hänsyn till att det i utskottsbetänkandet bara står att det skulle vara en fråga om charterreglerna. Min direkta fråga var om detta innebär att vi skulle kunna få fler resmål och framför allt om det var utskottets uppfattning att en sådan utveckling vore eftersträvansvärd. Min delfråga var huruvida utskottet, med hänsyn till de bestämmelser och överenskommelser som finns, bedömt det som möjligt att tillgodose det mycket starka önskemålet om resmål i Östafrika. Jag har naturligtvis ingenting emot att Transairs flygplan övertas och blir grunden för ett nytt svenskt charterbolag. Men jag konstaterade att det — och detta framgår inte av utskottets material — vore till förfång för resenärer, researrangörer och flygbolag, inte minst de skandinaviska, om man vidtog åtgärder som innebar att vi fick fler flygmaskiner i branschen. Jag vill påstå att det fåtal maskiner som i dag finns under Transairs hägn inte kan utgöra grunden för ett nytt charterflygbolag, utan härför krävs någonting helt annat. Man har heller inte kundunderlag med den enda researrangör som herr Sven Gustafson i Göteborg nämnde. Detta är nog ganska klart. I utskottets betänkande redovisas vad SAS har sagt om överkapaciteten i branschen, men detta avfärdas som om det inte vore relevant i sammanhanget. Uppgiften om de arbetslösa piloterna är naturligtvis allvarlig, men vi har i dag inte över 50 arbetslösa piloter i hela Sverige. Att då satsa mångmiljonbelopp på ett så här äventyrligt projekt kan vara fel, om de naturliga grunderna för företaget inte finns. Låt marknadsekonomin råda! Finns efterfrågan är det klart att det föreligger möjligheter för ett nytt charterbolag. Men då skall vi också se till att vi har liberalare charterregler med fler resmål.
Herr talman! Min förvåning är inte mindre efter herr Danells andra anförande. Han säger nu att det inte finns några förutsättningar att starta ett svenskt charterföretag och att det skulle riskeras så mycket pengar. Men om det nu finns en intressent som vill riskera pengar, skall han då decourageras genom uttalanden i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag sade att det fåtal plan som i dag finns under Transairs hägn inte kan utgöra grunden för ett nytt charterbolag. Det var det viktiga! Nr 125 Om det sedan finns intressenter som vill satsa pengar, är det självklart Onsdagen den att man i marknadsekonomins tecken inte skall gå emot detta. Men 20 november 1974 Sveriges riksdag bör inte säga att detta är särskilt bra och eftersträvansvärt. = Och man bör inte blunda - som jag tycker att utskottet gjort — för de Företagsetablering charterflyg, medan vi har sittplatser för 2 miljoner. Jag kan då inte förstå — m.m. att det viktigaste skulle vara att få ett nytt charterbolag i branschen.

Herr talman! Jag blev i likhet med trafikutskottets ordförande, herr Sven Gustafson i Göteborg, perplex och nästan konsternerad när jag hörde herr Danell yttra sig så om tankarna på etablering av ett svenskt charterbolag. Man kan inte komma ifrån att det från sysselsättningsoch beredskapssynpunkt måste innebära utomordentligt stora fördelar för Sverige att ha ett livskraftigt charterflygbolag. Vad sysselsättningen beträffar är det klart att 50 piloter inte låter mycket. Men dessa 50 piloter utgör inte ens toppen av det isberg som består av alla anställda. I själva verket skulle tusentals personer få sin utkomst av ett sådant här charterbolag. Dessutom stannar vinsterna av verksamheten inom landet och påverkar på det sättet gynnsamt vår valutareserv. Från beredskapssynpunkt är det självfallet bättre om de svenska piloterna — oftast utbildade vid det svenska flygvapnet — kan behållas hemma än om de flyttar utomlands. Annars exporteras det kapital som har lagts ner på deras utbildning. Herr Danells resonemang är motsägelsefullt. Vad vi har talat om är inte något statligt flygbolag, som skulle tillåtas lida stora förluster och förstöra marknaden för redan befintliga bolag. Här är det fråga om att stimulera svensk företagsamhet att etablera sig i en bransch som har en stor framtid. Om det då under en tid när konkurrensens regler får spela fritt — den marknadsekonomi som herr Danell talade om — finns ett överskott på flygmaskiner och platser i dem, är det i alla fall någonting som till sist kommer just konsumenterna, dvs. flygresenärerna, till godo i form av lägre priser. Det kan inte vara fel. Ju billigare det är att flyga, desto flera kommer att göra det och desto större underlag får linjeföretagen för sin verksamhet. Något missförstånd måste ha uppstått. Herr Danells resonemang är så motsägelsefullt, att jag med detta anförande har velat rätta till vissa saker. Det är angeläget att få detta sagt i Sveriges riksdag. Utskottet var enigt i sin positiva inställning till motionen om etablering av ett svenskt företag inom charterflygbranschen i Sverige. Även luftfartsverket delar i vissa avseenden motionärens uppfattning. Att vi inte utan vidare gick till kungen med en ännu starkare skrivning beror på att det kom till utskottets kännedom att seriösa förhandlingar om eta blering av ett svenskt charterbolag pågick med en part, som utan vidare 35 kan anses ha de ekonomiska resurser som i dag måste krävas för etablering på detta område.
Herr talman! De ca 50 arbetslösa piloterna är naturligtvis toppen av ett isberg. Det har herr Clarkson rätt i. Vad vi inte ser är alla de anställda inom flygbranschen som riskerar arbetslöshet och permitteringar framöver. Den katalog som jag nyss gav över flygbolag i världen som i dag knäar är talande nog. Det är av intresse för resenärerna, de anställda och flygbolagen som jag har talat som jag gjort. Efter oljekrisen, med de enormt höga oljepriserna och i en situation då charterresenärerna inte strömmar till såsom tidigare kan det inte vara rätt att i ett utskottsbetänkande gång på gång understryka behovet av ett nytt svenskt charterbolag. Skulle ett nytt bolag bildas, behövs fler maskiner än som finns på marknaden i dag. Detta har varit utgångspunkten för hela mitt resonemang. Låt mig avsluta med att återge en mening i fri översättning ur den tidning som jag nämnde nyss, nämligen Travel Trade Gazette. Efter att ha berört den nuvarande krisen inom flygbranschen säger tidningen: ”Med den realistiska prissättning och rimliga nivå på åtagandena som allt fler flygbolag nu präglas av bör man förhoppningsvis få en mycket ljusare bild av hela flygbranschen nästa år.” Man skriver också att tävling och prestige var någonting som hörde till branschen för ett år sedan. Nu är det konsolidering och samarbete som bör vara vägledande, i alla fall till nästa år.
Herr talman! De företag som redan är etablerade i charterflygbranschen ogillar självklart tillkomsten av nya företag, ty därmed hårdnar konkurrensen, och de ser en besvärlig tid framför sig. Men det kan väl inte vara vår uppgift att sätta marknadskrafterna ur spel i charterflygbranschen. Om vi bedömer det så att det för svenska nationella intressen är gynnsamt att det finns även ett rent svenskt livskraftigt charterbolag i verksamhet, så är det någonting som vi säger ja till, och sedan får marknadskrafterna verka som de vill.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 31 är föranlett av en motion där det krävs att statliga myndigheter vid upphandling av sjöfraktstjänster inte skall utnyttja sådana företag som kan hänföras till kategorin ”fartyg under bekvämlighetsflagg”. Motionen har av ett enigt utskott fått en positiv behandling. Utskottet föreslår att motionen överlämnas till den år 1973 tillsatta flaggutredningen och förutsätter att utgångspunkten i utredningsarbetet skall vara att nyttjande av bekvämlighetstonnage av statliga myndigheter i praktiken inte skall förekomma. Vidare finner utskottet det angeläget att man från svensk sida på det internationella området både aktivt och kraftfullt arbetar för att uppnå lösningar på de problem som bekvämlighetsregistrering av fartyg för med sig. Det är en viljeyttring och en målsättning i utskottets hemställan till riksdagen som går i linje med de tankegångar som framförts i vår motion, och det är glädjande att riksdagen av utskottet föreslås göra ett så klart uttalande mot bekvämlighetsregistrering och flaggflykt. Ett beslut på det politiska planet välkomnas av de fackliga organisationer som länge kämpat mot ett osunt system inom världshandeln och dess transporter. Jag vill i det här sammanhanget säga några ord om det system som bekvämlighetsregistreringen utgör.

De bekvämlighetsflaggade fartygen utgör numera en betydande del av världens handelsflotta. Tankfartyg, bulkfartyg och kombinerade tankoch bulkfartyg med en dödvikt över 10 000 ton är i dag till mer än 30 procent registrerade under flag of convenience, som termen lyder på engelska. Och att döma av nybeställningar kommer procenttalet att öka. Vid ett besök på ett större varv i Japan för en tid sedan kunde jag finna att en hel orderstock — 10 stycken 345 000-tonare — av USA ägare byggdes för Liberiaflagg. Liberia är numera genom att man upplåtit sin flagga för den här formen av registrering det formella hemlandet för en mycket stor och hastigt expanderande handelsflotta. De fartyg som byggs i Japan får Liberiaflagg därför att USA har bestämmelser om säkerhet som till stor del saknas i Liberia. Det gör att fartygen kan byggas till väsentligt lägre pris därför att det prutats på säkerheten. Panamaflaggan har länge använts för bekvämlighetsregistrering, och på senare år har också Cypern och Somali erbjudit en stor mängd ofta äldre fartyg registrering. Genom en facklig organisation har jag fått ta del av de ”förmåner” som via en advokatfirma i Nicosia på Cypern erbjuds den redare som vill registrera sitt fartyg under den flaggan. Det anges rakt på sak: Det finns ingen fartygsinspektion, man har ingen minimigräns för besättningens antal, försäkring för besättning pålägges icke. Ett annat exempel: Redaren för ett svenskt fartyg — rederikontoret ligger inte så många kvarter från det här huset — sökte hos sjöfartsverket tillstånd att föra fenol med ett mindre tankfartyg. Tillstånd beviljades ej på grund av att fartygets kondition ej bedömdes vara till fyllest för sådana frakter. Tre veckor senare avfördes fartyget ur svenskt register, och fartyget fick Cyperns flagga och Famagusta skrivet i aktern. Det går även därefter i fart på Östersjön och återfinnes fortfarande i den positionslista som uppges av det ursprungliga svenska rederiet i Svensk Sjöfarts Tidning. De ombordanställdas fackliga organisationer har kämpat länge mot systemet med ”fiffelflagg”, som man ofta säger på sjömansspråk. ITF-kongressen här i Stockholm i somras brännmärkte flaggflykten. Några stora svenska passagerarfartyg var på väg att få Panamaflagg. Det var tänkt att viss del av besättningen skulle ersättas med folk med mindre anspråk på löner och övriga anställningsvillkor. Den här gången blev det inget flaggbyte, men risken är väl inte över fördenskull. Vi är medvetna om att frågan om flaggflykten är ett internationellt problem, men detta får inte utesluta nationella åtgärder, där man kan avge en opinionsyttring mot systemet. Det är från fackligt håll som man hittills har fört striden. Det är därför naturligt att det är från fackföreningshåll, från sjöfolket, man reagerat när vissa frakter gått till eller från Sverige med bekvämlighetsfartyg för statliga myndigheters och verks räkning. I konkurrens med andra mot besättning och samhälle lojalt avtalsbundna och legalt drivna fartyg kan naturligtvis bekvämlighetsflaggade fartyg acceptera lägre frakttariffer. Med framställningen i vår motion har vi krävt en sådan ändring i upphandlingsförordningen att strikt affärsmässighet i sådana fall ej bör förekomma. Fartyg som kan erbjuda lägre frakter därför att man seglar vid sidan om lagar, konventioner och avtal bör ej anlitas. Finansutskottets betänkande nr 31 innebär att det via flaggutredningen skall fattas ett sådant beslut. Som motionär vill jag skicka med en önskan att det beslutet skall kunna fattas snart.

Rn Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 32 föreslår utskottet att riksdagen nu skall lämna utan åtgärd motioner som tar upp problemet med att samhället styrs genom ofullständiga och missvisande mått. De styrande ekonomerna tycks anse att en ökning av bruttonationalprodukten är en förutsättning för att landets ekonomi skall vara sund. Om BNP-ökningen avtar ser man till att den skall öka snabbt igen. Man är alltså övertygad om att BNP-ökning är något bra, även om man på sistone erkänner att den inte är ett mått på hög levnadsstandard. Frågan är emellertid om inte denna omsorg om BNP-ökning kan driva fram en utveckling som inte är önskvärd ur levnadsstandardsynpunkt. Gösta Walin gav i en artikel i Dagens Nyheter den 3 april 1970 några slående exempel: Om man river ett fullt beboeligt hus och bygger upp ett nytt med så hög hyra att de ursprungliga hyresgästerna måste arbeta ännu hårdare för att klara hyran, då stiger BNP. Om de kollektiva transportmedlen försämras och alla tvingas till mer arbete för att finansiera ett bilinnehav, då stiger BNP. Det är inte svårt att hitta fler exempel. Om man genom snäva företagsekonomiska kalkyler arbetar fram en lönsam produktionsmetod som bryter ned människor och natur och så bygger upp en dyrbar registreringsapparat för att mäta den fortgående miljöförstöringen och därefter skapar en ny industri som skall arbeta fram miljöreningsapparater, då blomstrar ekonomin, sysselsättningen blir hög och BNP stiger alltså. Om man däremot finner på en metod att producera det man behöver utan att förstöra miljön och på ett sådant sätt att de som jobbar får ett stimulerande arbete, så blir en hel del ekonomisk aktivitet onödig; man behöver varken registrera miljöförstöring eller ta hand om sjukdomsfall eller rena naturen, helt enkelt därför att problemen inte uppstått. Och ändå har man åstadkommit den produkt som ju var meningen med allt jobbet. Men då kanske BNP sjunker, och det anses ju alltid vara en olycka. BNP är måhända ett mått på samhällets kostnader lika väl som ett värdeneutralt mått på ekonomisk aktivitet. En stor del av BNP-ökningen kanske inte innebär framsteg utan tillbakagång. Om ett företag börjar stagnera och vinsten går ned anses situationen kritisk. Man vill till varje pris få i gång tillväxten och den höga lönsamheten igen. Och företagsledningen blir utsatt för kritik. Det hjälper inte om medarbetarna i företaget fått en bättre arbetssituation med större inflytande, mindre skadlig stress och bättre miljö. Inte heller hjälper det om produkterna har hög kvalitet, om man producerat utan att störa miljön, med låg energi-och råvaruförbrukning. Kan inte företagsledningen hålla produktiviteten, tillväxten och vinsten på hög nivå, har man ändå 39 misslyckats. Åtminstone att döma av tidningskommentarer. De nuvarande måtten på framgång belönar dem som tar ut kortsiktiga vinster på människans och naturens bekostnad. De långsiktiga följderna är inte praktisk politik vare sig för företagen eller myndigheterna. Det skrämmande är alltså att de mått vi använder på framgång för företag och näringsliv som helhet verkar driva fram en utveckling som inte är bra för människorna och naturen. Och detta inte ens i vårt eget land. Vidgar vi så perspektivet utöver vårt lands gränser blir situationen ännu orimligare. Den rika världen pressar sig till alltmer överflöd, och den fattiga världen får det allt svårare. Och vi tycks göra det mest därför att vi inte har några metoder att låta bli! Företagsekonomen Bo Hedberg analyserar problemet och kommer med intressanta förslag till åtgärder i den Ekumeniska u-veckans idé och studiebok Frihet åt förtryckta. Hedberg skriver — citaten är hämtade ur ett utkast till boken: ”De flesta torde väl i dag vara överens om att vi lever i en värld med ändliga tillgångar, och att vi för närvarande konsumerar dessa tillgångar i en takt som hotar det mänskliga släktets fortbestånd. Det finns därför all anledning att ställa sig skeptisk till den klassiska ekonomins anpassningsmekanismer. Det förefaller att vara rätt riskabelt att helt lita tillteknikernas och uppfinnarnas förmåga att flytta gränser. Visst kommer gränserna att kunna flyttas. --- Men att anpassa människan till tillvarons gränser förefaller att vara en säkrare strategi för överlevnad än att försöka att skjuta gränserna, så att behovet av anpassning uppskjuts. Framtidsproblemen är i grunden konsumtionsoch fördelningsproblem, inte huvudsakligen produktionsoch exploateringsproblem. Det är människan som hotar världen, inte världen som hotar människan. Att avveckla överutvecklingen är ett väl så viktigt problem som att avskaffa underutvecklingen. Utjämning är en säkrare strategi för överlevnad än utveckling -—--. Att hjälpa den överutvecklade världen att planmässigt och helst snabbt sänka konsumtionen till en nivå som på sikt bör definieras utifrån principen om allas lika rätt till jordens rikedomar, är sannerligen en utomordentligt svår uppgift. Men samtidigt är det uppenbart att den rika världens hastigt ökade förbrukning av redan tidigare oerhört orättvist fördelade tillgångar måste brytas. Överutvecklingen i sig är ett hot mot mänsklig överlevnad. Mer än så — överutveckling och underutveckling hänger ihop. -—-- Utsugning av kolonialländer har varit en viktig förutsättning för den välfärd som i dag präglar Västeuropa och USA . Om Latinamerikas länder slapp ekonomisk utsugning och industriell exploatering skulle de säkert efter en övergångsperiod klara sig bättre utan den ”hjälp” som i dag ofta uppgår till en bråkdel av de belopp som strömmar ur dessa länder.” Bo Hedberg anser att förklaringen till att vi så envist håller fast vid en tro på allt slags tillväxts välsignelse finns i det rena vanetänkandet. Vi har upplevt en lång ekonomisk tillväxtperiod och har vant oss vid detta, så att vi tror det är det enda naturliga. Och i en tid som inger oro genom snabba förändringar tyr vi oss till den gamla välkända medi Nr 125 cinen, trots att sjukdomen är en annan än den medicinen skulle bota. Onsdagen den Bo Hedberg skriver: ”Vi har utvecklat vår förmåga att lösa problem 20 november 1974 i ett system som präglas av expansion. Kunnandet hos dagens politiker = och företagsledare grundas på erfarenheter från denna långa tillväxtperiod. — Välfärdsmätningar Tillväxt har gradvis kommit att betraktas som ett normaltillstånd och — m.m. en förutsättning för problemlösning. Inför den kortsiktigt angenäma upplevelsen att befinna sig i känd terräng, överser man lätt med tillväxtens långsiktiga hotfullhet. — —-— Lite förenklat skulle vi kunna säga att dagens ekonomiska tillväxt till avsevärd del drivs på av tidigare års ekonomiska tillväxt. Vi växer inte nödvändigtvis därför att vi i dag tror att det löser alla problem, utan till viss del därför att vi saknar kunskaper om hur ekonomin och dess delsystem skall hanteras under långvariga icke-expansiva skeden. — —- Beslutsfattandets tröghetslag, rädslan för det okända och tendensen att förlita sig på invanda beteenden är säkert en av anledningarna till vår oförmåga att ta oss upp ur hjulspåren och påbörja en anpassning av vår enskilda och samhälleliga konsumtion. Situationen förvärras emellertid av de belöningssystem och de grundläggande värderingar som i dag råder i vårt samhälle. De beslutsfattare, som i dag vill ta konsekvenserna av sina aningar om utvecklingsperspektiven, kommer i konflikt med belöningssystemen. Det är inte dynamiskt att stagnera. Inte ännu. --- Åtminstone som en beredskapsåtgärd för kommande tider borde vi börja att bygga upp vår kunskap om hur samhälle, kommuner, företag och hushåll skall skötas i icke-tillväxt-tillstånd. Bristen på sådant kunnande är ett beklagligt argument för fortsatt överutveckling i den rika världen. Här kan boendekollektiv, små modellsamhällen och ett envist ifrågasättande av tillväxtantagandet i det politiska och industriella livet fylla en viktig funktion för att aktualisera alternativ och börja samla kunskap om genomförbarheten av anpassningsstrategier. —- —- — Ett ändrat beteende i planeringssituationer kräver ändrade mått på prestationer och framsteg.” Motionerna som behandlas i detta betänkande, nämligen nr 1199 av Maj Britt Theorin m.fl., nr 1195 av Olof Johansson m.fl. och nr 934 av Pär Granstedt och mig uttalar alla missnöje med de mått som nu styr utvecklingen. Finansutskottet förutsätter ”att den nu arbetande långtidsutredningen kommer att belysa till välfärdsproblematiken anknutna avvägningsproblem inom den ekonomiska politiken”. Det är mycket värdefullt att utskottet gör detta konstaterande. Enligt min uppfattning har långtidsutredningen hittills arbetat med mycket snäva ekonomiska mått, vilket haft en långt viktigare styreffekt i planering och utveckling än man kanske räknat med. Åtskilliga myndigheter och utredningar har nämligen utgått från långtidsutredningens bedömningar som den stora och enda Sanningen i stället för att förstå att det bara är begränsade ekonomiska synpunkter. Det är bra att riksdagen nu förutsätter att långtidsutredningen vidgar sin synvinkel betydligt. För övrigt gör utskottet den bedömningen Ge att den verksamhet som statistiska centralbyrån och socialforskningsinstitutet bedriver inom detta område, nämligen att försöka finna nya mått på framgång och välfärd, skulle vara ”de komplement till nationalräkenskaperna som f. n. ligger inom det möjligas gränser”. Jag tycker att detta är ett mycket beklagligt konstaterande. Det som nu görs på området verkar sorgligt otillräckligt och dessutom missriktat. Justitiekanslern överklagar datainspektionens beslut den 16 september i år att ge tillstånd till de löpande undersökningar som statistiska centralbyrån planerar genomföra av levnadsförhållandena i samhället. JK anser att den personliga integriteten kan hotas genom att närgångna uppgifter om människor kan komma till obehörigas kännedom. Det verkar troligt att SCB angriper frågeställningarna på ett ofruktbart sätt. Den kunskapsteori som tycks ligga bakom metoden och synen på människan som ett undersökningsobjekt verkar leda in i en återvändsgränd. Vi får en byråkratisk planering, som är obegriplig för de människor som berörs och därför blir en odemokratisk planering. Också socialforskningsinstitutet tycks låst i sitt tänkande. Det Försök med social kalkyl som kortfattat beskrivs i ett yttrande till betänkandet verkar bundet till konventionellt lönsamhetstänkande. Samhället borde undersöka hur vi skall kunna släppa fixeringen vid tillväxt och vinst som enda mått på framgång och i stället ge företagen motiv att utvecklas i en ur helhetssynpunkt önskvärd riktning, bl.a. genom att fråga efter och belöna lyckade försök att skapa produkter av hög kvalitet med energioch resurshushållande metoder som är bra för människan och miljön. Herr talman! Jag hämtar en viss tröst i utskottets konstaterande att det är nu man inte finner skäl att tillstyrka motionsyrkandena. Jag ämnar återkomma, men jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! I motionen 1199 som vi nu behandlar har vi motionärer fört fram flera argument emot användandet av grova, ensidigt ekonomiska metoder och mått för att mäta förändringarna i samhället. Vi menar att det nu är tid att koppla samman traditionella ekonomiska mått och mätmetoder inom levnadsnivåområdet. Vi föreslår att en blandad arbetsgrupp med inslag av såväl samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig som ekonomisk expertis samt av politiker och fackliga företrädare skall få i uppdrag att närmare studera det här problemområdet. Utskottet har avvisat vårt motionskrav med hänvisning till att man inte nu finner sig kunna tillstyrka motionsyrkandena, bl.a. mot bakgrund av att socialforskningsinstitutet och statistiska centralbyrån inte anser att man bör tillsätta nya kommittéer eller arbetsgrupper. Man kan naturligtvis fråga sig vem det är som skall avgöra när en sådan sammanvägning skall komma till stånd, knappast aldrig så skickliga vetenskapsmän och statistiker. Politikerna bör ha ett reellt inflytande över hur välfärdsmätningarna skall ske. Jag skall återkomma till det senare. Utskottet har påpekat att BNP-begreppet inte är till fyllest för att täcka välfärdsbe greppet i vid mening och betonar vikten av att beräkningsmetodiken - Nr 125 förbättras så att skillnaderna mellan BNP-beräkningarna från produk Onsdagen den tionsrespektive användningssidan klarare belyses. 20 november 1974 Utskottet anför även att väsentliga delar saknas av miljön kring män = niskan, exempelvis hälsa och trygghet och andra sidor av välbefinnande, = Välfärdsmätningar och i likhet med motionärerna anser utskottet det angeläget att dessa — m.m. kvalitativa sidor av utvecklingen belyses. Något sammanfattande välfärdsmått räknar man inte med att kunna komma fram till. Utskottet framför vidare att socialforskningsinstitutet nu har fått i uppdrag att göra en levnadsnivåundersökning liknande den som låginkomstutredningen utförde 1968 och att en rapport från denna undersökning skall finnas tillgänglig vid årsskiftet 1974-1975. Vid en bearbetning av resultatet av denna undersökning kommer försök att göras med att finna samband mellan de olika levnadsnivåkomponenterna, som ligger i linje med tankegångarna i vår motion 1199. Detta noterar vi naturligtvis med tillfredsställelse. Vidare säger utskottet att löpande undersökningar av levnadsförhållandena i samhället startas i höst via SCB. Sådana undersökningar skall i första fasen omfatta hälsa, utbildning, sysselsättning, ekonomi och boende, men man har senare för avsikt att taga med ytterligare komponenter. Utöver utskottets i sak välvilliga inställning till motionens syfte bör kanske tilläggas att vi finner det viktigt att skilja på den vetenskapliga sidan och den politiska sidan när det gäller att mäta välfärden. BNP och dess tillväxt har traditionellt använts som ett välfärdsmått på både nationell och internationell nivå. Sambandet mellan BNP och välfärd kan dock ifrågasättas av flera anledningar. Bruttonationalprodukten tar inte hänsyn till inkomstfördelning, innehåller poster som inte har med välfärd att göra, exempelvis kostnaderna för bilolyckor, och tar inte med vissa poster, t.ex. värdet av egenarbete. Syftet med BNP beräkningar är enligt ekonomisk teori primärt inte att utgöra ett mått på välfärd utan snarare ett mått på samhällets kapacitet att producera varor och tjänster för att tillfredsställa enskilda individer. BNP och tillväxt blir därför ett medel att uppnå välfärd och inte välfärd i sig. Men eftersom BNP-beräkningar årligen görs har dessa i brist på annat i debatten använts som ersättning för välfärdsmått. Nu är vi tydligen överens om att BNP inte är något bra välfärdsmått, men däremot är vi kanske inte helt överens om huruvida välfärdsmätningar över huvud taget bör göras, och i så fall hur. Syftet med välfärdsmätningar kan vara att antingen ersätta eller komplettera BNP-beräkningar. BNP skulle kunna kompletteras så att man därmed skall kunna komma fram till ett totalmått, göra en sammanvägning av primärt ickeekonomiska faktorer. Alternativt kan BNP kompletteras med indikatorer som utgör mått på väsentliga delar av välfärdsbegreppet men som inte ingår i ekonomibegreppet. Det kant.ex. vara inkomstfördelning, antal olycksfall i arbete, 43 fritid för olika grupper etc. Naturligtvis går det inte att få fram några vetenskapliga, objektiva välfärdsmätningar, lika litet som BNP-beräkningarna skulle vara objektiva i den meningen att de inte grundar sig på värderingar. Varför är det t.ex. relevant att avgränsa sig till varor och tjänster som har ett marknadspris samt att ta med offentliga tjänster värderade till produktionskostnader? Värdeomdömen som kommer in i välfärdsmätningar är bl.a. 1) val av faktorer som antas påverka välfärden 2) värdering av dessa faktorer och 3) vikter för sammanvägning av de olika faktorerna till ett helhetsmått, om det skulle vara önskvärt. Dessa värdeomdömen är och förblir subjektiva men kan naturligtvis vara mer eller mindre väl förankrade bland medborgarna. Enligt mitt sätt att se är det viktigt att skilja på den vetenskapliga sidan och den politiska sidan när man skall försöka mäta välfärden. Man kan gå stegvis fram i ett sådant arbete. Det första steget skulle kunna innebära att man bestämmer sig för olika faktorer som påverkar välfärden. Det bör vara politikernas sak att bedöma vilka faktorer som bör vara med. Nästa steg skulle vara att bestämma hur dessa faktorer skall mätas. Det bör vara vetenskapsmännens sak att göra. Det tredje steget blir en avvägning och en prioritering mot bakgrund av det material som vetenskapsmännen har tagit fram. Om det då visar sig att de olika dimensionerna står i konflikt med varandra, får man diskutera hur dessa dimensioner skall vägas inbördes. Detta är som jag ser det politikernas uppgift. I vår motion har vi krävt en blandad arbetsgrupp där såväl forskare som vetenskapsmän, politiker och fackliga företrädare skall få i uppdrag att närmare studera problemområdet. Politikerna bör i samråd med vetenskapsmännen avgöra vad som är relevanta mätningar. Detta skall inte vetenskapsmännen själva avgöra. Därför är en sådan arbetsgrupp som motionen 1199 föreslår av behovet påkallad.

Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot fru Hambraeus eller fru Theorin. Jag delar i långa stycken deras inställning i den här frågan. Jag vill bara påminna om vad som har varit det bärande temat i utskottets behandling. Denna fråga gäller i hög grad det beslutsunderlag man har för skilda samhällspolitiska åtgärder. I utskottsbetänkandet har vi påmint om de utredningar som pågår på detta område — en ganska lång rad. Det är med andra ord ett ambitiöst arbete som bedrivs på området redan. Vi har också pekat på att det pågår en internationell debatt i frågan och att Sverige i väsentlig utsträckning bidrar till det utvecklingsarbete som pågår på det internationella planet. Jag vill alltså gärna vitsorda att mycket av kritiken mot nuvarande mätsystem är befogad. Det gäller emellertid att inte bara ha resurser för utveckling av mätmetoderna, utan också erfarenheter av hur man skall gå fram och få tillfälle att utvärdera och analysera det arbete som redan har genomförts. Nr 125 Det vore naturligtvis intressant att i detta sammanhang föra en debatt Onsdagen den om politiska mål. Jag vill gärna understryka att jag då skulle kunna 20 november 1974 föra en debatt på ungefär de premisser som fru Hambraeus och fru Theorin I dragit upp. Emellertid handlar varken motionerna eller utskottets be — Välfärdsmätningar tänkande om dessa övergripande mål. Dem får vi diskutera i andra sam = m.m. manhang. Här handlar det om hur man mäter skilda faktorer i samhällsutvecklingen. Lika väl som de övergripande politiska målen är en följd av politisk vilja är möjligheterna att mäta och analysera begränsade med hänsyn till resurser, erfarenheter och kunnande. Därför, herr talman, skall jag nöja mig här med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag noterar utskottets värderade ordförandes positiva inställning och förväntar mig att vid nästa behandling vi har kommit ett steg närmare de krav motionerna tagit upp. Jag vill gärna replikera på det sista som utskottets ordförande sade, nämligen att motionerna inte tar upp de diskussioner om politiska mål som som förts i det här sammanhanget här i kammaren. I vår motion har vi faktiskt krävt att politiker och fackliga företrädare skall komma med i en arbetsgrupp som närmare skall analysera hur man skall nå fram till vettiga metoder att mäta välfärden. Vi menar att ett samarbete bör ske redan på detta stadium. Det kan inte vara en uppgift enbart för statistiker eller vetenskapsmän att bedöma vilka faktorer som skall ingå i sådana här välfärdsmätningar. Det bör politikerna vara med om, och det har vi yrkat. Då jag förstår av herr ordföranden i utskottet att vi vid nästa tillfälle kommer att få gensvar på våra synpunkter, skall jag låta mig nöja med detta.
Herr talman! Jag tror också att denna fråga kommer tillbaka till riksdagens bord och att det då finns anledning att ta upp de ytterligare synpunkter som motionärerna anfört. Vad utskottet här begränsat sig till är att analysera möjligheten att fullkomna mätmetoderna. I det sammanhanget kan jag i och för sig instämma i fru Theorins önskan att man vid bedömande av vilka samhällsfaktorer som skall mätas bör låta politikerna ha ett avgörande ord med i laget. Men det gäller här också en fråga om övergripande politiska mål, och den debatten hör hemma i annat sammanhang än detta.
Herr talman! I det föreliggande betänkandet från finansutskottet behandlas motioner om utredning angående det enskilda sparandet. I den ena motionen har vidare hemställts om tillsättande av en parlamentarisk utredning med representanter för arbetsmarknadens parter, näringslivsorganisationer och fristående ekonomisk expertis med uppdrag att katalogisera olika konjunkturpåverkande åtgärder och de effekter dessa kan förväntas ha samt skapa regler för deras tillgripande. Det förslaget har utskottet enhälligt avstyrkt. Utskottet har hänvisat till att de möjligheter och begränsningar som finns för den ekonomiska politiken i vad det gäller konjunkturpåverkande åtgärder har behandlats i ett flertal utredningar, avhandlingar m.m. Jag vill för min del särskilt hänvisa till budgetutredningens i fjol avlämnade betänkande som bl.a. innehåller intressanta bilagor om statsbudgetens effekter på finansoch stabiliseringspolitiken. Vi tror att det varken är möjligt eller lämpligt att bestämma regler Nr 125 för de åtgärder som i vissa situationer skall vidtagas. Ett tidigt offent Onsdagen den liggörande kan ju i många fall få den följden att den effekt som förväntas DÖ november 1974 så gott som helt uteblir. SERA Jag ansluter mig alltså till finansutskottets avslagsyrkande under punk — Utredning om det ten 2 i betänkandet. enskilda sparandet När det sedan gäller motionsyrkandena om det enskilda sparandet så — m.m. har det inträffat att den borgerliga majoriteten skrivit sig samman om en hemställan hos Kungl. Maj:t om utredning. Det innebär att folkpartiets och centerpartiets representanter har följt moderatlinjen men i hemställan dock fått med att yrkandet ställs ”i anledning av” folkpartiets motionskrav på en parlamentarisk utredning med uppdrag att just utarbeta en plan för ett frivilligt konjunktursparsystem. Ja, herr talman, här har skilda ting bakats ihop till en gemensam framställning om utredning. Vad är det då moderaterna vill? De vill ha en bättre kartläggning av hushållssparandet. I motionen framhålles att nationalräkenskaperna visar kraftiga svängningar i hushållssparandet och att det skulle vara av stort värde för den samhällsekonomiska debatten och för möjligheterna att få fram ekonomisk-politiska instrument, om sparandets struktur och de motiv som ligger bakom sparandet kunde bli bättre kända. Jag vill framhålla att vi i utskottet är överens om önskvärdheten av en bättre kartläggning. Det har tidigare gjorts allvarliga försök att åstadkomma en annan och bättre statistisk belysning av denna fråga. Statistiska centralbyrån anvisades 1971 medel för omfattande sparundersökningar genom intervjuer, men det blev ett dåligt resultat av de provundersökningar som verkställdes åren 1971 och 1972. Och 1973 godkände riksdagen utan erinran Kungl. Maj:ts förslag att inställa den planerade huvudundersökningen. Den väg som SCB nu i stället har valt är att få till stånd en bättre och mera tillförlitlig bild av hushållssparandet genom kvalitetsförbättringar och kompletteringar av kreditmarknadsstatistiken och annan förekommande institutionell statistik. Detta arbete pågår kontinuerligt inom statistiska centralbyrån. Byrån har även utsett en speciell arbetsgrupp för detta ändamål. En första rapport beräknas komma inom några månader. Borde då inte utskottet ha kunnat nöja sig härmed? Nej, herr talman, så går tyvärr inte riksdagsarbetet till numera. Har moderater motionerat, då skall också moderater i utskottet hävda yrkandena oavsett vad som inträffat sedan motionen som nu väcktes för tio månader sedan och oavsett vilka sakskäl som talar för ett annat ställningstagande. Kan man sedan få med sig ledamöter från de andra borgerliga partierna är tillfredsställelsen fullständig! Vad skall en parlamentarisk utredning kunna uträtta? Den bör väl rimligen använda sig av det centrala ämbetsverket, dvs. statistiska centralbyrån. Där finns expertisen. SCB har att svara för statistikproduk 47 tionen i landet. Blir ämbetsverkets och dess arbetsgrupps arbete bättre om man får en stor parlamentarisk kommitté som arbetsgivare? Vi reservanter tror inte det. Om nu den borgerliga majoriteten i finansutskottet skulle vinna i kammaren, skall en begärd utredning även innefatta ett konjunktursparsystem, som jag tidigare nämnt. Det är inte min avsikt att närmare redogöra för det system som har skisserats i motionen 143. Det kanske räcker med att erinra om att det redan finns en möjlighet för statsmakterna att i vissa konjunkturlägen premiera sparandet. Ett sådant beslut fattades i riksdagen för två år sedan. Det system som nu skisserats i motionen innebär frivillig medverkan från fysiska personers sida ”att inför och under en väntad högkonjunktur”, som det står i motionen, på särskilda konton insätta konjunktursparmedel. När konjunkturen vänder skulle statsmakterna bestämma om att rätten till insättningar skall avbrytas och medel i stället få uttagas med vissa procent. Om det här systemet skulle få avsedda effekter, borde det enligt mitt sätt att se inte endast vara en rättighet att få uttaga medel i en lågkonjunktur utan rent av en skyldighet. Detta bara sagt som en fundering i kanten. Vi reservanter anser vidare att det är förenat med stora svårigheter att åstadkomma ett nysparande enbart genom beskattningslättnader. Riksdagen har tidigare i år, efter hemställan av skatteutskottet, avslagit flera motioner avseende lättnader i beskattningen för att därmed främja sparandet. De motioner som behandlats i finansutskottets betänkande nr 33 hade mycket väl kunnat ingå i samma paket, men eftersom desamma anses ha anknytning till finansoch konjunkturpolitik har de särbehandlats i finansutskottet. Vi befinner oss alltså i den situationen att riksdagen tidigare har avslagit framställningar om premiering av sparande och krav om en utredning men att här återkommer motioner som sannerligen är närbesläktade med dem som redan har behandlats. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den till betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Hushållssparandets omfattning har visat sig vara en av de okända faktorerna i ekonomin under 1970-talet. Detta illustrerades bl.a. av långtidsutredningen 1970, som för perioden 1970-1975 i sin grundkalkyl angav årstakten i konsumtionens tillväxt till 2,5 procent. Det verkliga utfallet blev som bekant avsevärt lägre. Åren 1970-1972 1. ex. stannade ökningen i konsumtionen vid 0,7 procent per år. En av förklaringarna till att prognoserna överskattade konsumtionstillväxten så anmärkningsvärt var bl.a. att sparkvoten ökade med 1 procent per år. Sparkvoten har sedan fortsatt att öka under 1970-talet, och enligt konjunkturinstitutets senaste rapport beräknas nu kvoten för 1974 till inte mindre än 9,7 procent, vilket är en mycket hög sparkvot sett också i ett längre perspektiv. Som jämförelse kan nämnas att sparkvoten 1969 Nr 125 var 2,7 procent. Onsdagen den Bakom detta intressanta fenomen ligger sannolikt en lång rad faktorer: — 20 november 1974 allmänhetens uppfattning och värdering av den ekonomiska utvecklingen, oron internationellt, kanske också en ny värdering av konsumtions = Utredning om det samhället. Ja, över huvud taget är vårt vetande om vilka värderingar = enskilda sparandet och vilket handlingsmönster som styr hushållssparandet egentligen gan = Mm. m ska bräckligt. De hittills genomförda försöken att via intervjuer och kreditmarknadsstatistiken få en säkrare bild av utvecklingen av sparandet har inte heller varit särskilt framgångsrika. Så till vida kan jag instämma med utskottets vice ordförande, herr Ekström. Det är ganska betecknande att statistiska centralbyrån utifrån byråns perspektiv har tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall analysera denna fråga. Vad centralbyrån kan tänkas bidraga med är emellertid i främsta rummet en fullkomning av insamlingsmetodiken för statistik. En bredare kartläggning av hushållssparandet och vad som styr detta tillhör inte primärt centralbyråns ansvarsområde. Det är också betecknande för hur man t.ex. bland kreditinstituten upplever osäkerheten på detta område att Svenska sparbanksföreningen startat en egen sparundersökning. Målsättningen för den undersökningen är just att medverka till en förbättrad kunskap om det enskilda sparandets omfattning och betydelse. Man kommer därvid också att kartlägga och analysera de mätoch metodproblem som är förenade både med bestämningen av det enskilda sparandets faktiska omfattning och med bedömningen av de motiv som på längre och kortare sikt påverkar individens och de enskilda hushållens sparbeteende. Man vill på detta sätt stimulera till fortsatt forskning på området, och ett klart uttalat syfte med sparbankernas sparundersökning är att utforma förslag till framtida offentliga sparundersökningar och till en finslipning av den offentliga statistiken inom denna sektor. Det är säkert ingen tillfällighet att sparbankerna tagit detta initiativ. Det har naturligtvis skett eftersom man upplevt osäkerheten i de senaste årens prognoser och ekonomiska analyser som besvärande. Även andra kreditinstitut har reagerat på liknande sätt, och i den ekonomiska politiken måste det betraktas som en stor brist att man inte säkrare har kunnat analysera hushållssparandets roll. Vi har från centerpartiet tidigare i motioner varit inne på dessa frågor och därvid utvecklat våra principiella ståndpunkter samt krävt utredning av dessa frågor. Det är mot denna bakgrund som utskottsmajoriteten funnit sig böra biträda yrkandet i motionen 937 med förslag till en utredning av det enskilda sparandet. Närbesläktade tankegångar har också framförts i motionen 143. Denna motions förslag om en beredskapsplan för olika konjunkturpåverkande åtgärder har utskottet dock inte kunnat tillstyrka. Utskottet har nämligen inte ansett det lämpligt att på förhand fastlägga bestämda regler för stabiliseringspolitiska åtgärder.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
Herr talman! Alla vet vi att hushållens sparbenägenhet är ett stort osäkerhetsmoment när det gäller att ställa en prognos för efterfrågeutvecklingen framöver. Denna osäkerhet påpekades också nyss av utskottets-ordförande. Vad som kommer att hända med hushållssparandet — och vad som i dag i verkligheten händer — är av mycket stor vikt vid bedömningen av den kommande ekonomiska utvecklingen, eftersom sparandet direkt påverkar efterfrågeutvecklingen och gör det med stor effekt. Till detta kommer att bristen på kunskap om orsakerna till förändringar i sparbeteendet är besvärande stor. Vi politiker — inklusive finansministern — lika väl som ekonomerna kan bara komma fram till mer eller mindre väl kvalificerade gissningar och ofta motstridiga förklaringar. Om orsaksförhållandena har vi inte någon säker kunskap. Det är detta vi i utskottsmajoriteten vill göra något åt när vi föreslår i finansutskottets betänkande nr 33 att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om en utredning av det enskilda sparandet. En sådan utredning skall ha till uppgift att utarbeta säkrare metoder att mäta hushållssparandet — den metodik som används i nationalräkenskaperna är behäftad med en rad allvarliga felkällor — och att klarlägga hushållssparandets struktur. En huvuduppgift skulle också vara att belysa orsakerna till den registrerade ökningen i sparandet. För några år sedan var — såsom nämnts av herr Ekström — också finansministern inne på tanken att en sådan sparundersökning borde göras. Men förra året ändrade han mening — det skulle bli för dyrt. Finansministern var även nedslagen av att provundersökningarna pekade på en rad svårigheter. Vi är övertygade om att detta beslut var förhastat. Man kan — det säger bl.a. en grupp vetenskapsmän på handelshögskolan som sysslat med dessa frågor — förbättra undersökningsmetoderna. Och värdet av mera exakta kunskaper är så avgörande att kostnadskälen inte bör få avskräcka. Jag hade också tänkt åberopa en undersökning av Sparbanksföreningen, men den har redan utskottets ordförande rätt ingående redovisat, så jag hoppar över den. Jag vill på den punkten helt instämma i vad herr Åsling sade. Vi har vidare pekat på att möjligheterna till att upprätta frivilliga konjunktursparkonton bör undersökas av den allsidigt sammansatta utredning som vi begär. I motion 143 har framförts värdefulla uppslag till sådana åtgärder. Självfallet är det inte hushållens roll att föra konjunk turpolitiken i det här landet — det är i stället statsmakternas uppgift att - Nr 125 svara för de konjunkturpolitiska insatserna. I det perspektivet skulle från Onsdagen den statsmakternas synpunkt inrättandet av frivilliga konjunktursparkonton 20 november 1974 kunna utgöra en värdefull komplettering av nuvarande arsenal av tillgängliga konjunkturpolitiska åtgärder. Med dylika konton skulle man = Utredning om det få en metod att suga upp sparande under högkonjunkturer och att sedan = enskilda sparandet förvandla det i konsumtion under lågkonjunkturtider.

Herr talman! Jag är såsom motionär givetvis mycket tillfredsställd med att finansutskottet nu hemställer om riksdagens bifall till motionen 937 om utredning av det enskilda sparandets omfattning, karaktär och utveckling och har därför ingen anledning att närmare utveckla hur vi länge intresserat oss för denna fråga. Med anledning av vad som har framförts här i dag vill jag dock understryka ett par saker. Enligt reservanternas åsikt råder det inga delade meningar om önskvärdheten av att bättre klarlägga hushållssparandet, och så långt är alltså allt väl och alla överens. Men utskottets hemställan har bl.a. en utgångspunkt i att vi inte känner till vad som är hushållssparandets andel i det enskilda sparande som vi registrerar. I detta ingår också ideella organisationer, fackliga organisationer, småföretag och andra, vilkas sparmotiv, sparbeslut och sparmöjligheter är helt andra än de enskilda hushållens. Här behövs alltså en utredande verksamhet för att klarlägga själva Vidare anför reservanterna att statistiska centralbyrån har haft svårigheter med intervjuundersökningar, vilket är riktigt. Det är å andra sidan inte ett skäl för att avstå från att försöka finna bättre metoder. Tvärtom är det ett skäl för en utredning av det slag som utskottet här begär. Reservanterna hänvisar för det tredje till möjligheten att komplettera den nuvarande kreditmarknadsstatistiken och till att statistiska centralbyrån nu är sysselsatt med detta. Kreditmarknadsstatistiken kan nu aldrig ge oss ett tillräckligt bra finanspolitiskt mått i detta sammanhang. Dels registreras ju härvidlag mer eller mindre tillfälliga likviditetsöverskott som i dagens samhälle i ökad utsträckning passerar kreditinstituten, dels sker i dag, sannolikt i större utsträckning än tidigare, det enskilda sparandet i andra former än dem som kreditmarknadsstatistiken registrerar. Det är alltså, för det fjärde, inte fråga om att ge statistiska centralbyråns arbete en överbyggnad utan helt enkelt att klara ut de begrepp som det gäller — och formerna för att på ett bättre sätt mäta det enskilda sparandet. En utredning som tar i anspråk nationalekonomisk, statistisk, kreditmarknadsteknisk, sociologisk och kanske även statsvetenskaplig expertis skulle kunna ge oss betydligt bättre instrument för finanspolitiken. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill ge herr af Ugglas rätt i att när vi talar om det enskilda sparandet så inbegrips ju däri mer än vad som anses vara hushållssparande. Så långt är vi överens. Men när nu statistiska centralbyrån och dess arbetsgrupp har gett sig i kast med och försöker komma till rätta med dessa begrepp, har vi reservanter ansett att det kan vara till fyllest i den här situationen. Vi bör avvakta och se om det centrala statistiska verket klarar detta i och för sig intressanta spörsmål. Vad vi alltså förväntar oss är att förbättrade undersökningsmetoder skall kunna komma fram. Vi instämmer också helt i den mening finansministern anförde 1973, när han ansåg att provundersökningarna inte skulle följas av någon huvudundersökning, eftersom den metoden grundar sig på osäkra intervjuer med stort bortfall. Det måste vara riktigare att ha som utgångspunkt bankernas kontoregister och andra register som kan finnas. Om man går den vägen, borde det också finnas bättre möjligheter att från det enskilda sparandet särskilja hushållssparandet. Det har i debatten anförts att vi för närvarande gissar oss till orsakerna till att hushållssparandet under vissa perioder ökar och under andra perioder minskar. Jag är ganska säker på att även om man skulle få en utredning, som majoriteten i utskottet här vill ha, så är man därmed inte betjänt för framtiden. Man vet ändå inte t.ex. vilka psykologiska faktorer det blir i framtiden som gör att hushållen spar mera pengar under viss tid eller att man tar ut sina sparmedel. Även om vi år 1975 gör en sådan utredning, har vi icke fått något klart belägg för vilka faktorer det är som påverkar sparandet låt oss säga år 1980.
Herr talman! Vi är alltså helt överens om behovet. Det enda som skiljer herr Ekströms och min bedömning är i vilken utsträckning vi kan anse det arbete statistiska centralbyrån lägger ned på att förbättra kreditmarknadsstatistiken som tillräckligt. Jag menar att det inte är det, eftersom statistiska centralbyrån ju bara sysslar med en del av problemet, med en del av den mätning som vi bör försöka förbättra när det gäller det enskilda sparandet i dess helhet. Det är kanske egentligen den enda skillnaden oss emellan i den här frågan.
Herr talman! Jag vill göra en liten kommentar till herr Ekströms inlägg som präglades av pessimism inför möjligheten att genom analys och utredning också dra lärdomar för framtiden. Jag är för min del avgjort optimistisk beträffande möjligheterna härvidlag. Det är ändå så att vi nu befinner oss i ett mycket intressant skede när det gäller hushållssparandets utveckling. Vi har intressanta erfarenheter att se tillbaka på under 1970-talet och vi har en oroande inflation.

Herr talman! Det ärende som behandlas i lagutskottets förevarande betänkande nr 32 och som gäller krav på en översyn av konkurslagstiftningen bygger på ett konkret fall från Värmland, ett fall där samhället har förlorat drygt 2 miljoner kronor, nämligen 1750 000 kronor i lokaliseringsstöd och dessutom en kommunal satsning på 350 000 kronor.

Eftersom transaktioner av det slag som skett i Värmland kan ske inom lagens gränser anser vi att det måste finnas luckor i lagen som borde täppas till. Det är inte i första hand förlusten av de satsade pengarna som är det allvarliga i sådana här fall. Nej, det allvarliga är i stället att tilltron till samhällets satsningar för att skapa sysselsättningstillfällen i hårt drabbade bygder genom händelser av detta slag får sig en knäck. Nr 125 Det är ett förtroende samhället visar genom att bevilja lokaliseringsstöd, Onsdagen den och det är beklagligt att det finns företagare som inte motsvarar detta 20 november 1974 förtroende. Nu har, förhoppningsvis, åtminstone en lucka täppts till sedan en expertgrupp tillsatts i arbetsmarknadsdepartementet för att centralt Översyn av samordna uppföljningsoch bevakningsfrågorna när det gäller beviljade konkurslagstiftninglokaliseringsbidrag. Den har också fått i uppgift att framlägga förslag en till åtgärder i enskilda uppföljningsärenden. Lagutskottet är mycket positivt i sin skrivning och understryker det angelägna i de reformönskemål som aktualiserats i motionen. Förutom att utskottet hänvisar till expertgruppen i arbetsmarknadsdepartementet redovisar utskottet att det för närvarande pågår ett arbete med att förbereda lagförslag som syftar till en etappvis genomförd revision av den nuvarande konkurslagstiftningen. Dessa kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att föreläggas riksdagen.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

Herr talman! Det kan förefalla onödigt att någon talesman för lagutskottet utöver fru Nilsson i Sunne vittnar i denna fråga — hon återfinns faktiskt bland dem som har behandlat detta ärende. De synpunkter fru Nilsson här framförde delas av samtliga i utskottet. Vi framhåller i vårt yttrande att det är en angelägen och viktig uppgift för lagstiftaren ”att till skydd för borgenärerna uppställa regler som effektivt förhindrar gäldenärens möjligheter att ——-—- undanhålla förmögenhetstillgångar för egen räkning eller för att gynna vissa gäldenären närstående borgenärer”. Vi är tyvärr medvetna om att det, som fru Nilsson i Sunne säger, förekommer att man vid konkurser undanhåller staten betalning för fordringar som i många fall uppkommit genom lokaliseringsbidrag från statens sida. För att lösa hela problemet med konkurser måste emellertid ett ganska ingående och omfattande lagstiftningsarbete företas. Därför är det nödvändigt att de utredningar som redan arbetar på detta område får fullföljas. Vi hyser, som vi anmält i betänkandet, en absolut förvissning att det kommer en proposition i detta ärende till nästa års riksdag. Vi är således helt ense om att dessa problem så snart som möjligt måste lösas. Det är riktigt, som fru Nilsson säger, att man måste betrakta utskottets skrivning som mycket positiv. Men av formella skäl kan vi nu inte tillstyrka motionen — det står klart för utskottet att det inom en nära framtid kommer att framläggas en proposition som gör det möjligt att behandla 55 dessa frågor på ett seriöst sätt. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De problem som tas upp i den här motionen är utomordentligt viktiga. Det kan inte vara riktigt att belopp som en företagare har erhållit som lokaliseringsstöd skall kunna överföras till företagaren närstående personer på det sätt som angivits med exempel i motionen. Jag håller med motionären om att det är en uppenbar lucka i lagen, som måste täppas till. Jag har emellertid begärt ordet för att säga något om ett annat problem som tas upp i utskottets betänkande. I betänkandet framhålls att konkursinstitutet under vissa omständigheter också utnyttjas i syfte att bereda konkursgäldenären eller honom närstående otillbörliga förmåner på annat sätt. Från de fackliga organisationernas sida har man sedan länge observerat något som jag skulle vilja kalla för ett missbruk av lagstiftningen. Jag tänker här på alla de exempel med kringgående av konkurslagstiftningen som består i att en och samma person startar aktiebolag som man sedan låter gå i konkurs, ofta det ena efter det andra. Samtidigt, eller kanske rättare sagt på grund härav, är det möjligt för honom att öka sin egen förmögenhet. Från löntagarnas, statens och de fackliga organisationernas sida upplevs detta som ett mycket besvärande problem. I det företagsregister som förs hos vissa fackliga organisationer kan man finna många exempel på personer som startar aktiebolag på det sättet — bara för att låta dem gå i konkurs. När ett aktiebolag som tillhör en sådan person går i konkurs är det inte ovanligt att han vid den exekutiva auktion som följer på konkursen för en billig penning återköper maskiner och inventarier. Nästa dag startar han verksamheten igen. Det är enkelt — han har nämligen ett aktiebolag liggande i skrivbordslådan, färdigregistrerat och klart. Visserligen har de beslutade höjningarna av aktiekapitalet något försvårat sådan verksamhet, men helt har det inte lyckats att eliminera den. Jag skulle vilja påstå att konkursen från att ha varit en social katastrof har blivit ett sätt att göra sig av med gamla fordringar. Det finns företag som i personalmeddelanden har låtit tillkännagiva att man i övermorgon visserligen kommer att gå i konkurs men att detta, som man säger, är ett sätt att skaka av sig gamla skulder. Eftersom staten numera i s.k. fattigkonkurser genom lagen om statlig lönegaranti vid konkurs betalar ut lönerna, är det inte i första hand de anställda som blir lidande. Den som blir lidande på affären är staten. Det finns nämligen ingen regressmöjlighet när det gäller ett aktiebolag som har gått i konkurs och försvunnit. Hur skall man nu komma till rätta med det här missbruket? Det har diskuterats och även i olika sammanhang framförts att det måste införas regler som försvårar möjligheterna eller helst gör det omöjligt för för Nr 125 retagare som flera gånger har gått i konkurs att starta ett nytt aktiebolag. Onsdagen den Det torde inte vara omöjligt att via patentoch registreringsverket göra — 20 november 1974 de kontroller som är nödvändiga för att ett sådant system skall fungera. Visserligen finns det sedan ändå olika vägar att starta ett aktiebolag, Översyn av även om regler införs som innebär förbud för personer som missbrukar = konkurslagstiftlagstiftningen på detta sätt att ingå i aktiebolags styrelse. Men det skulle — ningen förmodligen ändå medföra att en del av dem skulle avhålla sig från att fortsätta denna verksamhet, och åtminstone skulle det avsevärt försvåra möjligheterna att fortsätta konkursandet. Jag har, herr talman, känt ett behov av att understryka vad lagutskottet anfört på den här punkten och utgår från att man inom justitiedepartementet i det fortsatta arbetet med översynen av konkurslagstiftningen beaktar problement. Det är en synnerligen viktig fråga, som så snart som möjligt bör få sin lösning. Med detta påpekande vill jag, herr talman, yrka bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Min uppfattning skiljer sig inte från Stig Gustafssons i de frågor som han berörde i sitt anförande, men jag vill understryka hans egna antaganden att även ett förbud för företagare som flera gånger har gjort konkurs att starta nytt företag skulle kunna kringgås på ett eller annat sätt. Jag är medveten om att ett sådant förbud ändå kan ha en återhållande verkan, och jag förutsätter att utredningen allvarligt överväger de spörsmål som herr Gustafsson i Stockholm har tagit upp i debatten. Vi får således tillfälle att i senare sammanhang ta ställning till dessa frågor. Det är angeläget att samhället genom lagstiftning gör allt som kan göras för att skydda sig och andra borgenärer för det missbruk av konkurser som uppenbarligen förekommer i vissa sammanhang.

Herr talman! Motionen 663, som handlar om en reglering av försvarets transportflygningar för civila ändamål, syftar till att förenkla arbetet både för försvaret och för den civila flygbranschen. Motionen har fått en bra behandling i försvarsutskottets betänkande. Mina synpunkter på både att man vid de militära transporterna skall ta hänsyn till säkerhetskraven och att man skall titta speciellt på ersättningsfrågorna för försvarets transportflygningar har beaktats. Jag skulle emellertid under några minuter vilja beröra ett annat spörsmål som jag har tagit upp i mitt särskilda yttrande. Den stora frågan efter detta utskottsbetänkande, där man alltså hoppas på åtgärder av Kungl. Maj:t, är nämligen: Vad kommer att hända? Studerar man hela historien finner man att spåren förskräcker. Jag skriver i mitt särskilda yttrande: ”Det är anmärkningsvärt på vilket sätt departement och berörda myndigheter handlagt frågan om rådande oklarheter i vissa föreskrifter för försvarets transportflygningar.” Det är mjukt skrivet. Jag skall i all korthet nämna de olika aktiviteter som förekommit på detta område. Den 18 maj 1967 kom en anmälan till dåvarande MO. Den 18 november 1968 skrev Helikopterföretagens riksförbund till försvarsministern. Den 22 maj 1973 gjorde Helikopterföretagens riksförbund en anmälan till JO. Den 25 oktober 1973 samme avsändare sände en skrivelse till chefen för armén. Den 7 november 1973 kom en promemoria från byrådirektör Leibing inom luftfartsverket där han tog upp frågorna. Den 9 november 1973 kom ett brev från samme avsändare till kommunikationsministern. Den 10 november 1973 kom ytterligare en anmälan till JO. Den 10 maj 1974 gjorde luftfartsverket en framställning till kommunikationsministern. Jag skall givetvis inte gå in på vad varje skrivelse handlade om, men de gick alla ut på att man ville ha klarare regler för försvarets transportflygningar för civila ändamål. Vad har resultatet blivit av hela den stora skriftväxlingen? Jo, MO gav ett svar 1968 och JO är vad jag förstår ganska nära ett slutgiltigt svar. I övrigt — och det är kanske av speciellt intresse för oss - finner Nr 125 vi att skrivelserna till industriministern 1970-1971 skickades över till Onsdagen den försvarsdepartementet 1972. Därefter har ingenting hänt. Vidare finner 20 november 1974 vi att 1969 ansåg försvarets berörda myndigheter med anledning av en av Helikopterföretagens riksförbunds många skrivelser att man borde Reglering av se över tjänstereglementet för krigsmakten och förvaltningsreglementet — försvarets transför krigsmakten så att det blev bättre överensstämmelse dem emellan. = portflygningar för En berättigad fråga i dag är: Vad har hänt nu, fem år senare? civila ändamål Vidare resulterade byrådirektör Leibings skrivelse hösten 1973 i att luftfartsverket efter kontakt med kommunikationsdepartementet nu avvaktar ett utlovat resultat från en principdiskussion som under ett år skall ha förts mellan kommunikationsdepartementet och försvarsdepartementet. Ingenting tyder på att man fått fram någonting av de diskussionerna. Man vet inte ens om de verkligen har förts. Man kan fråga sig: Vad har hänt? Luftfartsverkets yttrande 1974 över Leibings skrivelse till kommunikationsdepartementet innehåller förslag om en översyn inom försvarsdepartementet av luftfartslagen i syfte att den militära flygverksamheten för civila ändamål skall jämställas med civil luftfart. Även en översyn inom försvarsmakten av förekommande föreskrifter gällande taxor m.m. föreslogs av luftfartsverket. Vad man hunnit göra av detta vet vi inte heller, även om man i detta sista fall inte haft så lång tid på sig. I detta sammanhang vill jag nämna ytterligare ett frågetecken i detta mångåriga ärende. Det har visat sig att försvarsdepartementet har tolkat luftfartsverkets föreskrifter på sitt sätt. Man talar nämligen om att när man förbjudit försvaret att konkurrera ut näringsidkare genom att hålla låga priser för tjänster som näringsidkare kan utföra, så har man av någon anledning undantagit utländska näringsidkare. I alla andra sammanhang talar vi om skandinavisk luftfart, men det gäller uppenbarligen inte den här verksamheten. Jag vill vidare nämna något om ersättningsfrågan som är en av de viktigare bitarna i detta ärende. 1970 tillsatte man på överbefälhavarens initiativ en utredning inom försvarets materielverk. 1972 överlämnades utredningens resultat jämte remissyttranden till försvarets civilförvaltning för vidare handläggning. Man kan i dag med fullt berättigande fråga sig: Vad har hänt? Civilförvaltningen anser för övrigt att det behövs ett Kungl. Maj:ts bemyndigande för att göra nödvändiga ändringar i gällande reglementen och föreskrifter. Detta har heller inte medfört någon åtgärd. I år har vi fått reda på att man tillsatt grupper för att se över tilllämpningsföreskrifterna till tjänstereglementet för krigsmakten. Det skall sägas i ärlighetens namn, men något resultat av dessa gruppers arbete har vi ännu inte fått. Till slut, herr talman, kan man konstatera att vi i denna fråga som nu är sju och ett halvt år gammal, har ett fyrfaldigt frågetecken: Vad har hänt? Det gäller ställningstagandet i en fråga där det måste göras 59 en avvägning mellan å ena sidan försvarets meranvändning av material och försvarets övningsbehov och å andra sidan behov av regler som omöjliggör en irriterande konkurrens på olika villkor med det existerande civila flyget. Utskottet kan knappast göra mer än det gjort, och jag hoppas att berörda departement skall uppfatta vårt betänkande på rätt sätt och nu äntligen se till att avsluta detta ärende. Herr talman! Jag avser i alla fall att under 1975 bevaka denna fråga.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 36 behandlas bl.a. en motion inlämnad av mig och herr Sellgren. I motionen hemställer vi att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till de lagändringar som är erforderliga för att behörighetsbestämmelser för ålderdomshemsföreståndare skall kunna utfärdas. Vi gör detta av två skäl. Det första och viktigaste är att tjänsten såsom ålderdomshemsföreståndare är så viktig och ställer så stora krav på insikter och kunnande på vitt skilda områden samt på förståelse för och inlevelse i pensionärens situation. Det är angeläget att de som skall svara för denna betydelsefulla uppgift har en god och till uppgiften anpassad utbildning. Det andra skälet är att de som har denna speciella utbildning skall i första hand komma i fråga till ledigblivna tjänster. Det finns inte så få exempel på att personer, som har haft denna utbildning, har blivit förbigångna av andra, som har saknat en sådan anpassad utbildning. Enligt utskottets mening bör motionen icke föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag beklagar detta ställningstagande men noterar att utskottet hävdar att garantier ändå finns för att befattningarna såsom ålderdomshemsföreståndare besätts med ”väl kvalificerad personal”, som utskottet uttrycker det. Det återstår att se om detta också innebär att man i första hand och i den utsträckning som är möjlig anställer personal med för uppgiften avsedd utbildning. Det är angeläget att den som söker sig till utbildning för en viss uppgift också finner att det ger meritvärde. Det är viktigt att de som siktar mot en sådan nyckelposition i samhället som det faktiskt innebär att vara ålderdomshemsföreståndare verkligen söker sig till en utbildning, som ger goda förutsättningar för denna arbetsuppgift. Eftersom utskottets ståndpunktstagande är enhälligt har jag inte något annat yrkande än utskottet men förutsätter att berörda myndigheter följer utvecklingen på detta område och vakar över att de tjänster som det här gäller besätts med för uppgiften väl utbildad personal.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 20 är ett intressant dokument över den mediepolitik — eller skall vi säga brist på mediepolitik - som vi har för närvarande. I ett och samma betänkande trängs en lång rad konkreta önskemål i fråga om Sveriges Radios programpolitik vid sidan av krav på att de medier som alltmer konkurrerar med etermedierna skall få åtminstone någon uppmärksamhet i kulturpolitiken. I en situation, då vi kan se att nya tekniker har skapat alternativ som blir alltmer konkurrenskraftiga, är det orimligt att koncentrera uppmärksamheten till eterområdet. De kulturpolitiska strävandena måste gälla också alternativen till eterdistributionen. Detta är, som jag ser det, herr talman, den stora och viktiga frågan i kulturutskottets betänkande. De alternativ som det här gäller har skapats med de nya teknikerna att spela in, lagra och spela upp rörlig bild och ljud och förutsätter inte eterdistribution. Det finns många system med olika tekniska lösningar som kan samlas in under begreppet videogram. Videobanden har funnits en längre tid i Sverige. Videokassettsystemen, i två huvudvarianter, breder för närvarande ut sig på den svenska marknaden. Bildskivesystem kommer att introduceras i Sverige tidigast nästa år, enligt vad som uppges från producenthåll. Bildskivan påminner om en LP-skiva. Den säljs med ett färdiginspelat program på mellan 10 och 45 minuters längd, och det spelas upp med hjälp av en särskild skivspelare och en TV-apparat. Priset för en skivspelare kommer att vara ungefär detsamma som för en färg-TV-apparat. Från det företag som dominerar videokassettmarknaden i Sverge säger man sig ha sålt 2 500 uppspelningsapparater fram till det senaste halvårsskiftet. Till nästa halvårsskifte beräknar man ha sålt ytterligare 1 000 apparater. Priset på dessa apparater är ungefär 5 500 kronor. Konkurrentsystemet, som har högre kvalitet och pris, kan uppskattningsvis ha placerat ett tusental apparater på marknaden fram till nästa halvårsskifte. Det systemet har ett annat användningsområde. Det inriktar sig främst på behoven i den högre utbildningen och företagsutbildningen. Till skill nad från bildskivesystemen förutsätter inte videokassettsystemen för Nr 125 producerat material. Den som har en uppspelningsapparat kan både spela Onsdagen den in och spela av kassettmaterial. Inspelningen kan t.ex. göras direkt från 20 november.1974 TV-apparaten. De för oss nu aktuella distributionsformerna är markdistribution i form - Rundradiooch av försäljning i öppna handeln och genom postbefordran av kassetter — andra massmedieoch bildskivor. Överföring av bild och ljud över vanliga telekablar och frågor programbärande satelliter är distributionsformer som har mindre påträngande aktualitet, och jag kommer inte att närmare gå in på de möjligheterna. Situationen på kassettområdet i vårt land kan beskrivas så här. Vid mitten av nästa år kommer man sannolikt efter mindre än tre års försäljningsansträngningar att ha försålt 3 500 uppspelningsapparater för det dominerande kassettsystemet på den svenska marknaden. Det är det system som Kommunförbundet rekommenderar, bl.a. för användning i bibliotek och skolor. 5 000 å 10 000 uppspelningsapparater på marknaden är det underlag man behöver för att dra i gång försäljningen av färdiginspelade kassettprogram. Inom ett par tre år kommer alltså med all sannolikhet den breda svenska konsumentmarknaden att börja bli attraktiv för programproducenterna. Det kan tilläggas att det redan finns ett femtontal producentföretag i arbete med olika slag av programproduktion i vårt land. Frånsett TRU-kommitténs arbete har de aktiva statliga insatserna hit tills bestått i den korta och misslyckade historien med det statliga engagemanget i ett kassettbolag tillsammans med KF och Kommunförbundet. Efter några turer har äganderätten nu gått över till Kommunförbundet, och aktiviteterna tycks ligga nere. Under dessa viktiga år, då staten avvecklat sitt engagemang på området, har de stora kommersiella företagen rustat sig till tänderna med idéer, produktionsrättigheter, försäljningsrättigheter, färdiga programproduktioner och, inte minst, ekonomiska resurser. Att vi märkt litet av dessa aktiviteter i vårt land beror på att företagen inte bedömt det som politiskt lämpligt att gå ut hårt på den svenska marknaden, med tanke på de politiska motåtgärder man då skulle kunna utlösa. I stället ligger man lågt och avvaktar till dess det finns ett större antal uppspelningsapparater utspridda på marknaden och efterfrågan på färdiga program. I nuläget är därför försäljningsargumentet på kassettsidan möjligheterna att med uppspelningsapparaternas hjälp banda de svenska TV-programmen. Några färdiga program bjuder man i dag inte ut till de enskilda hushållen. Men när man väl med draghjälp av möjligheterna att utnyttja Sveriges Radios programproduktion fått ut ett tillräckligt antal uppspelningsapparater på marknaden, kommer man att dra i gång den stora satsningen på förproducerade program. Naturligtvis blir det fråga om svenska programproduktioner men framför allt program som produceras av och för den internationella marknaden. Redan i dag torde antalet 65 olika program kunna uppskattas till minst femsiffriga tal. Jag skall på kammarens bildskärm visa ett organisationsschema, som ger en bit av förklaringen till de enorma resurser intressenterna förfogar över på programproduktionssidan. Det är ett schema som beskriver det internationella samarbetet och bolagsbildningarna för distribution och försäljning av videokassetter. Egentligen bör schemat korrigeras på ett par punkter. Sedan Svenska TV-kassettaktiebolaget lagts över på Kommunförbundet har man bytt namn till Allmänna kassett TV AB. I schemat bör man också rita in en ny enhet, Scandinavian Video Cassette Group, som bildats av de skandinaviska läromedelsproducenterna för att i någon mån vara en motvikt till de stora giganterna på området. På schemat finns t.ex. Esselte-Bonniergruppen, och främst då EBAV med inriktning på att producera specialiserade program för t.ex. läromedelsmarknaden. I ett litet längre perspektiv — några år framöver — är det framför allt de stora konsumentmarknaderna man kommer att intressera sig för. Vilka framtidsplaner man har framgår ju för övrigt av att Bonnierkoncernen köpt upp Svensk Filmindustri. Pressbyrågruppen finns också med på schemat, och den har sitt särskilda intresse. Svenska Pressbyråns ambitioner, eller snarare brist på ambitioner, på det kulturpolitiska området känner vi väl till. Av det kan vi också ana oss till vilket slags produktinnehåll man närmast intresserar sig för på bildskiveoch kassettfronten. Svenska Pressbyrån ingår tillsammans med sex andra företag från lika många länder i en grupp med väl utbyggda distributionskedjor på de stora breda konsumentmarknaderna. Det franska företaget i pressbyrågruppen, Librairie Hachette, ingår också i den s.k. Europagruppen. I Europagruppen ingår, märk väl, också Esselte-Bonniergruppen. Vidare har alla de övriga grupperna på schemat en direkt anknytning till Europagruppen med undantag av Kommunförbundets och läromedelsproducenternas enheter. Vad är det då jag vill visa med hjälp av det här diagrammet? Jo, det är att genom samgående och samverkan finns det på både den svenska och europeiska marknaden — med förgreningar till den amerikanska kontinenten — en oligopolistisk intressentdominans på kassettområdet. Det är Europagruppen —- med huvudkontoret i Schweiz — som ger de stora möjligheterna att producera och distribuera mängder av program i långa serier som kan spridas ut över hela den internationella marknaden till låga priser. Låt mig ge ett annat exempel på vad för slags jätteprojekt som de verkliga storproducenterna i branschen har i tankarna. Ett företag i USA som producerar s.k. bakgrundsmusik — som man bl.a. dränker varuhusen med — uppges ha planer på att med ett stort satellitsystem sprida skvalmusik till 75 000 jordstationer och därmed få en bra täckning av hela den amerikanska marknaden. En enda storproducent har alltså sådana resurser till sitt förfogande att man kan ge sig in på att rita upp planer för ett helt satellitsystem. Vi kan alltså vara helt förvissade om att programutbudet och pro gramproduktionsresurserna i stor skala finns redan i dag. Utvecklingen Nr 125 av försäljningen av uppspelningsapparater på den svenska marknaden Onsdagen den har jag redan berört. 20 november 1974 Vilka slutsatser kan man då dra av den medierevolution som redan —— pågår omkring oss? Centerledamöterna i utskottet hävdar i reservationen — Rundradiooch 3 att det är angeläget att skyndsamma åtgärder vidtas för att möta och andra massmediestyra den av kommersiella intressen dominerade medierevolution som frågor pågår med hjälp av videogramteknikerna. Den fortgående utvecklingen, bl.a. i fråga om teknisk standardisering, det växande antalet uppspelningsapparater på den svenska marknaden och det programutbud som finns tillgängligt på den internationella marknaden, ställer krav på samhälleliga ställningstaganden inom en snar framtid i frågor med stor och principiell räckvidd. I synnerhet gäller detta inflytandet över de nya medierna och deras betydelse för de kulturpolitiska strävandena. Vi kräver från centerns sida att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att på ett samlat sätt behandla hela detta medieområde. Detta kräver ett brett angrepp och ingående överväganden. Jag ber att få yrka bifall till centerns reservation. Efter det att motionen 1344 väcktes i januari har det tillsatts utredningar för att behandla speciella delområden på videogramområdet. Direktiven syftar främst till åtgärder för att begränsa förekomsten av reklam i videogram och förhindra en ytterligare företagskoncentration inom massmediebranschen. Den uppsplittringen och begränsningen till delproblem anser vi olycklig om avsikten är att lägga grunden för de ställningstaganden som mycket snart kommer att bli nödvändiga att göra. Utredningsarbetet i fråga om de nya medierna bör därför läggas upp på annat sätt för att ge riksdagen och regeringen ett bättre beslutsunderlag. Inom ett fåtal år riskerar vi annars att ställas inför ett utbud och en intressentdominans som styrs av kommersiella — främst multinationella —- storföretag och helt överskuggar de kulturpolitiska strävandena. Jag finner det anmärkningsvärt att man från utskottsmajoritetens sida inte med ett ord har reagerat på de oroväckande förhållanden som tas upp i motionen 1344. Är det så att den snabba utvecklingen på medieområdet gått majoriteten helt förbi? Någon meningsyttring över huvud taget i sakfrågan finns nämligen inte i majoritetsskrivningen. Möjligen skulle man kunna hitta en mycket försiktig antydan i utskottsskrivningen om att många av de, märk uttrycket, ”problem” som aktualiserats ligger inom ramen för arbetet inom redan tillkallade utredningar. Men då får man, herr talman, inte ha några stora krav på meningsyttringar från riksdagens utskott. Man kan fråga sig varför utskottsmajoriteten vägrar ta upp sakfrågan. En annan sak är att socialdemokraterna inte ens, vare sig under våren eller hösten, velat medverka till att motionen remitteras så att utskottet den vägen kunnat bredda sitt beslutsunderlag. Från socialdemokratiskt håll har man skyfflat undan centermotionen och skjutit i förgrunden en moderatmotion, som bl.a. tar upp fördelarna med etableringsfrihet 67 i etern och utmynnar i ett utredningskrav om massmediernas ställning och funktion. Jag är väl medveten om behovet av en mer samlad mediepolitik och att det är befogat med en framställning till Kungl. Maj:t på den punkten. Men jag tycker ändå inte att vi där har fått hela förklaringen till socialdemokraternas märkliga agerande i utskottet. Hur skall då samhället framöver förhålla sig till de nya medierna? Jag tror att det är svårt att se konturerna av en sådan mediepolitik i dag. För min del vill jag understryka att det vore en alltför låg ambitionsnivå att inrikta sig på en enkelspårig förbudspolitik. En del avarter kan vi komma till rätta med den vägen, men det räcker inte. Uppspelningsapparaterna sprids redan på alla håll i vårt samhälle: i skolor, i företag, hos myndigheter och i enskilda hushåll. Möjligheterna att förhindra att kassetter och skivor produceras i landet eller tränger in över gränserna är små utan kontrollåtgärder av det mest rigorösa slag. Det priset skulle vi knappast vara beredda att betala i vårt samhälle. Man måste också kunna påverka och styra utvecklingen i stort. Den intressedominans som vi nu kan se som ett överhängande hot måste brytas. Slappa skräpprodukter som rubriceras som underhållning, och produkter som för mer eller mindre anonyma intressens räkning söker påverka människors attityder, måste möta ett aktivt motstånd. Vad som fordras är samhällsinsatser också för att skapa resurser för en alternativ inriktning och användning av de nya kommunikationsmöjligheterna.

Herr talman! Kritiken mot Sveriges Radios program har under en följd av år varit intensiv och ständigt återkommande i olika sammanhang, inte minst i den här kammaren. Kritiken har samtidigt varit mångskiftande, innehållande bl.a. beskyllningar för politisk vinkling och krav på en allmän höjning av programkvaliteten. Dessa båda saker har enligt mitt sätt att se ett samband. En stor del av de program som vi upplever som tråkiga och valhänt gjorda är det helt enkelt därför att de har producerats av människor som uppenbarligen inte haft ambitionen att göra ur professionell synpunkt bra program. För dem har det varit viktigare att i stället föra fram sitt eget politiska budskap och lufta personliga politiska ståndpunkter. Jag vill, herr talman, redan här säga att jag anser det vara oriktigt att skära alla producenter och alla program över en kam. Det finns de som är skickliga också med internationella mått mätt, och det sänds ofta program som är berikande för tittaren eller lyssnaren ur många synpunkter. Debatten om vänstervridningen och de dåliga programmen får inte undanskymma det viktiga faktum att vi ändå har en lång rad förnämligt gjorda, ja, jag skulle vilja säga mycket bra program. Men hälsan tiger som bekant ofta still, och det är därför naturligt att vi i en sådan här debatt mera uppehåller oss vid bristerna än vid förtjänsterna. Så länge som vi har ett enda monopolföretag på etermediesidan är riksdagen den plats där vi bör och måste diskutera Sveriges Radios programpolitik. Nr 125 Jag tror mig kunna tala på många svenskars vägnar, alls inte bara Onsdagen den moderater, när jag säger att det i dag finns ett utbrett missnöje med 20 november 1974 många av de program som sänds. Detta är något som man ständigt möter som riksdagsman. Den utformning som Sveriges Radio i dag har un — Rundradiooch derlättar enligt min mening inte att vi får program med kvalitet och — andra massmedieobjektivitet. frågor Nu arbetar emellertid en lång rad utredningar på detta område, och inom de närmaste åren kommer uppenbarligen betydande förändringar att äga rum inom etermedierna. Frågorna är komplicerade och måste angripas med varsamhet. Utskottet har nöjt sig med att hänvisa till det pågående utredningsarbetet och avvakta dess resultat. Detta är förvisso klokt vad avser eventuella organisatoriska förändringar på området. Så långt är jag alltså helt överens med utskottet. Däremot får inte de pågående utredningarna leda till att den offentliga debatten avstannar eller att man underlåter att vidtaga åtgärder på programpolitikens område. Här går det inte att bara vänta på sittande utredningar. Den s.k. vänstervridningen har stått i centrum för kritiken. Att en vänstervridning eller vänsterorientering förekommer torde i dag de allra flesta vara överens om, trots att det är svårt att på ett enkelt sätt definiera begreppet. Jag vill bara nämna att t.ex. personer med anknytning till massmedierna som Åke Ortmark och Ingemar Lindblad har pekat på detta. Men vad är då egentligen vänstervridningen? Ja, enligt mitt sätt att se är det inte bara program som innehåller en klar vänstertendens genom uppläggning eller uttalanden. Det finns dessutom i dag inom Sveriges Radio liksom också inom massmedierna i övrigt en mera besvärlig och på sätt och vis farligare form av vänstervridning. Den består helt enkelt i att man underlåter att ta upp vissa problem eller t.ex. länder till kritisk belysning. Man ägnar med all rätt stor kritisk uppmärksamhet åt förhållandena i fascistiska länder medan man underlåter att på samma sätt spegla motsvarande problem i kommunistiska länder. Företeelser som är mera näraliggande inom vårt svenska samhälle tas inte upp till den kritiska belysning som de förtjänar utan skyfflas undan. Genom att sålunda vara ensidig i sitt programurval har man bidragit till en olycklig snedvridning. Till detta kommer så den mera ”traditionella vänstervridningen”. Vi har innevarande höst fått uppleva en rad program som utan vidare kan betecknas som vänsterorienterade. Expressens TV skribent Hemming Sten utropade i förrgår i sin spalt: ”Rädda Sveriges Radio från en socialistisk dominans” och ger exempel på en rad program under de senaste veckorna och månaderna på detta. Och nog finns det gott om exempel. Nu tycker jag inte att exemplen skall behöva luftas här i kammaren, utan här bör debatten hålla sig på en mera principiell nivå. Vad beror då denna vänstervridning på? Ja, uppenbarligen på att Sve 69 riges Radios ledning i dag har alltför små, för att inte säga obefintliga, möjligheter att gripa in och leda programpolitiken inom företaget. Radioledningen står maktlös även gentemot program som enligt min mening kan anses bryta mot avtalets stadgande vad gäller balans och objektivitet. Det verkar ibland som om utvecklingen även på lägre nivå har gått ansvariga chefer ur händerna. Just detta med ansvar är viktigt. Sveriges Radio är inte avsett att vara ett vinklat klotterplank för grupper och individer utan ansvar. Sveriges Radio är till för lyssnarna och TV-tittarna. Det är inte avsett att vara en hävstång för små extrema grupper att framföra sina personliga socialistiska värderingar. De som anser detta eller uppträder som om så vore fallet företräder i själva verket en elitfilosofi, nämligen att det bara är de som förstår något av samhällsutvecklingen och att publiken och politikerna inget begriper. Det talas ofta om att slå vakt om den journalistiska integriteten och arbetsmöjligheterna. Jag delar helt denna uppfattning. Det gör vi alla inom moderata samlingspartiet. Märkligt vore det väl annars. Vi är ju ett oppositionsparti. Vi har haft ett annat parti vid makten under decennier, och det skulle vara fullkomligt orimligt att ett oppositionsparti i en sådan situation skulle göra sig till tolk för några som helst censursträvanden. Tvärtom, det ligger alltid i ett oppositionspartis intresse att slå vakt om yttrandefriheten och motarbeta censursträvanden. Men vad vissa grupper inte tycks förstå är att ett missbruk av Sveriges Radio kommer att leda till starkare och starkare krav på åtgärder. Blir dessa krav tillräckligt starka, vet man aldrig vad som händer. Kommer politikerna då att ha kraft att stå emot krav på ingripanden, krav på begränsningar, ja kanske t.o.m. krav på censur? Vi får verkligen hoppas det. Vi får inte glömma bort att det fria ordets dödgrävare med tacksamhet tar emot varje exempel på övertramp i Sveriges Radios programpolitik. Som jag sade inledningsvis pågår det en lång rad utredningar på området. De kan säkert leda till nya och mer ändamålsenliga former för Sveriges Radios organisation och verksamhet liksom till ökade möjligheter till balans, genmälen osv. På den punkten är en del av de direktiv som har presenterats bra. Jag vill gärna ge herr utbildningsministern den elogen, eftersom han nu sitter i kammaren. Jag tror att direktiven öppnar möjligheter att få en bättre fungerande och mer ändamålsenlig organisation för Sveriges Radio eller för de företag som kan komma i Sveriges Radios ställe. Låt oss åtminstone hoppas det. Men till dess att så har skett gäller det att bättre försöka leva upp till kravet på balans och opartiskhet. För att det skall ske behöver man inte avvakta några utredningar. Herr talman! Jag hoppas än en gång att jag inte har varit alltför generell. Det har i alla fall inte varit min mening. De många goda program som finns, inte minst på nyhetsoch aktualitetsområdet, glöms alltför lätt bort. Det är beklagligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen som är

SR osösngattsrtdsrisrär ir. Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 20 behandlas två mo — Rundradiooch tioner från vänsterpartiet kommunisterna. andra massmedie I motionen 1346 önskar vi bl.a. att trafiksäkerhetsfrågorna — trafik — frågor säkerhetsupplysningen — skall beredas bättre utrymme i radio och TV. Detta önskar vi inte minst mot bakgrund av den genomslagskraft som t.ex. TV har och som dokumenterades på ett förträffligt sätt under upplysningskampanjen för övergången till högertrafik. Nu skriver utskottet att någon styrning av programmen i radio och TV inte skall få förekomma från statsmakternas sida enligt det avtal och de bestämmelser som gäller. Detta känner jag till, och det är en av anledningarna till att jag inte har någon reservation i detta fall — om trafiksäkerhetsupplysningen. Men låt mig, herr talman, till protokollet ändock få anteckna att — som det heter — man på Sveriges Radio skall vara lyhörd för de önskemål man möter, men sedan ha sin frihet och självständighet att inom ramen för gällande avtal och bestämmelser göra sina program. Och ett faktum är att önskemålen om mer trafiksäkerhetsprogram och mer trafiksäkerhetsupplysning i dag är mycket stora ute bland människorna, då vi varje månad får ta del av uppgifter om ett icke minskande antal trafikolyckor — och av dessa alltför många med dödlig utgång. Speciellt för våra mopedoch motorcykelåkande ungdomar har verkligen Sveriges Radio i detta avseende en mission att fylla. Dessutom skall t.ex. programmen i TV också kunna ha funktionen av socialt fostrande program. Men då får man givetvis inte göra alltför stora eftergifter för de kommersiella intressena. Inte kan väl trafiksäkerhetsupplysning i stort vara kontroversiell — inte ens vänstervriden, som herr Björck i Nässjö talade om. Jag hoppas alltså på en bättring i detta avseende, så att bättre utrymme för trafiksäkerhetsupplysning i radio och TV kan lämnas, även om jag är medveten om att riksdagen inte direkt kan föreskriva detta. Den andra motionen från vänsterpartiet kommunisterna som behandlas i detta utskottsbetänkande har som yrkande att riksdagen beslutar att i skrivelse till Kungl. Maj:t kräva att de av Kungl. Maj:t utsedda representanterna i Sveriges Radios styrelse — dvs. hälften plus ordföranden — verkar för att Sveriges Radio lämnar Svenska arbetsgivareföreningen. Detta är inget nytt krav från vår sida. Vi har haft det under tidigare år, men riksdagen har avslagit motionerna med hänvisning till den ställning som fristående icke-statliga företag som Sveriges Radio har. Och även i år avstyrker utskottsmajoriteten vår motion med ungefär samma motivering. Vi anser det vara en undanflykt för att slippa ta ställning i huvudfrågan. Låt mig erinra om att majoriteten av styrelsen utses av Kungl. Maj:t. n I den andra hälften befinner sig företrädare för folkrörelserna; LO och TCO är bl.a. representerade. Opartiskhet och saklighet skall vara vägledande för Sveriges Radio enligt avtal och bestämmelser.

Sveriges Radio skall alltså, genom att betala avgifter till Svenska arbetsgivareföreningen och stödja denna organisation, främja intressen som man har gemensamt med den svenska storfinansen och bilda en fast enhet med denna! Samtidigt skall Sveriges Radios uppgift vara att bedriva en programverksamhet som präglas av skälig balans mellan åsikter och intressen och som skall vara opartisk. Herr talman! Detta går ju bara inte ihop. För oss i vpk är det en självklarhet — liksom det är för den fackliga organisationen på Sveriges Radio — att Sveriges Radio med sin ställning inte bör tillhöra Svenska arbetsgivareföreningen. Efter det inlägg vi nyss hörde här i talarstolen av herr Anders Björck, som verkligen var ett exempel på Svenska arbetsgivareföreningens röst i riksdagen, kan man i alla fall inte påstå att denna organisation på något sätt är opartisk eller saklig. Det är en organisation som Sveriges Radio inte bör tillhöra, och regeringens utsedda representanter bör verka för att Sveriges Radio skall lämna denna organisation. Detta borde vara självklart även för socialdemokraterna i kammaren - åtminstone för dem som företräder fackliga intressen och har erfarenheter av vad SAF egentligen står för. Från denna utgångspunkt är det också förståeligt att de anställda vid Sveriges Radio genom sin fackliga organisation har krävt att Sveriges Radio begär sitt utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 som fogats till kulturutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Att konsumenterna måste få ett större inflytande på utformningen av och innehållet i Sveriges Radios programverksamhet, det kravet har framförts många gånger från denna talarstol och jag tror från representanter för samtliga partier. I många utskottsbetänkanden finns inskrivet önskvärdheten av en direktare kontakt än hittills och ett förstärkt publikinflytande. Även det utskottsbetänkande vi behandlar i dag understryker detta. Men jag tycker dock att i år har vi kommit en liten bit längre än tidigare. Statsrådet diskuterar nämligen — ganska ingående - kontakten mellan Sveriges Radio och publiken i sina direktiv till radioutredningen. Folkpartiet har i år, som många gånger tidigare, framfört förslaget om FåR att ett allsidigt sammansatt programråd skall bildas med uppgift att fram Nr 125 föra synpunkter och önskemål på den samlade programverksamheten Onsdagen den i radio och TV. Statsrådet säger i sina direktiv att han inte är övertygad 20 november 1974 om lämpligheten av inrättandet av ett programråd. Andra former bör i första hand prövas, som t.ex. inrättande av ett förvaltningsråd. Ja, Rundradiooch nu beror det ju på hur detta förvaltningsråd blir sammansatt och vilka — andra massmediebefogenheter detta eventuella råd skulle få. Namnet är i och för sig inte, frågor enligt min mening, det primära. Men som direktiven är skrivna förutsätter jag alltså att utredningen kommer att diskutera tillsättandet av ett råd —- vad det nu får för namn — och att detta blir sammansatt av representanter för skilda områden av samhällslivet som ett forum för synpunkter och önskemål i fråga om programmen. Jag vill också understryka hur viktigt det är att det ideella föreningslivet uppmärksammas både i radioutredningens arbete och i kommande överläggningar om ett nytt avtal. Det bör få ett utrymme i programmen som svarar mot dess betydelse i det svenska samhället. I vår motion 451 — alltså från herr Gabriel Romanus — hemställes att ledamöter och suppleanter i Sveriges Radios styrelse som utses av regeringen i framtiden skall utses av riksdagen. Yrkandet motiveras med att den politiska inriktningen hos de sex ledamöter i styrelsen som regeringen utsett är synnerligen ensidig. Det åligger Sveriges Radio — och det har framförts från denna talarstol tidigare i dag — att bedriva en saklig och opartisk programverksamhet. Berättigad kritik har framförts. Programverksamheten är inte och har inte alltid varit saklig och opartisk. Därmed faller naturligtvis också en del kritik på styrelsen för dess sätt att handha sin uppgift samt kritik på regeringen för dess sätt att utse ordförande och vissa ledamöter. Regeringen kan inte undgå en följdkritik i det fallet. Vare sig man tillhör ett oppositionsparti eller regeringspartiet bör man enligt min mening verkligen vinnlägga sig om att få till stånd en saklig och opartisk programverksamhet och att inte framföra några speciella politiska åsikter. Nu skall också frågan om styrelsens roll, sammansättning och storlek behandlas av utredningen, och jag förutsätter att utredningen då finner vägar som garanterar att styrelsen i framtiden erhåller en mera allsidig sammansättning. Med hänsyn härtill har jag godtagit utskottets skrivning. När det gäller videoprogramutbudet vill jag till protokollet läsa in vad folkpartiet har sagt i sitt program: ”Kassettoch kabel-TV ger möjligheter till ett mycket bredare utbud av internationella, nationella, regionala och lokala TV-program. Dessa möjligheter måste till fullo tillvaratas och alla försök till åsiktsdirigering avvisas. Stor frihet måste därför råda både när det gäller produktion och distribution av sådana program. Det allmänna bör på samma sätt som i fråga om andra kulturaktiviteter stimulera och stödja produktionen och distributionen så att utbudet blir mångsidigt och präglat av god kvalitet.” Jag instämmer i utskottets synpunkter att vad som behövs för att möta 73 den pågående medieutvecklingen är handlingsberedskap och kunskaper. Jag har inte anslutit mig till yrkandet om en utredning med särskild inriktning på de nya medierna. Jag tror inte det är nödvändigt att stapla ännu en utredning på de andra, som dock skall ta upp olika problem med videoprogram. Jag vill emellertid understryka vad utskottet säger på s. 13 i betänkandet rörande vikten av kontakten mellan de olika utredningarna, så att det samlade utredningsarbetet kan bilda underlag för en helhetssyn i frågan. Det är nödvändigt med en helhetsbedömning inom området. Till sist vill jag säga något om motionen 166 av herr Enlund m.fl. Den behandlar kompetensoch utbildningsfrågor gällande personalen inom Sveriges Radio.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

Herr talman! Radiokakan är stor, och vi tuggar tydligen här allesammans på var sin lilla bit av den. För min del skall jag inskränka mig till att kommentera reservationen 1 av herr Nilsson i Agnäs och fru Mogård. Reservanterna påpekar att skarp kritik har riktats mot vissa sektorer av Sveriges Radios programutbud, och jag kan bara bekräfta att sådan kritik förekommer. Men för tydlighetens skull bör jag väl ändå komplettera vad herr Björck i Nässjö sade och påpeka att kritiken kommer från såväl vänster som höger - vad nu vänster och höger egentligen är. Och den kommer också från människor som tycker att vissa program strider mot deras etiska och ibland estetiska värderingar. Somliga anser att vissa program är för konservativt eller samhällsbevarande indoktrinerande. Andra menar att vissa program är för samhällsomstörtande och revolutionära och indoktrinerande på det viset. Kritik har riktats — särskilt från moderat håll — mot omfattningen av den granskning av programutbudet som sker genom radionämnden. Jag vill därför här nämna några siffror. Under tiden 1 juli 1972 till sista juni 1973 granskades nära 10 procent av sändningstiden inom programsektorn samhälle och politik. Året innan granskades knappt 6 procent. I vad gäller barnoch ungdomsprogrammen granskades under samma tid drygt 5 procent av sändningstiden. Jag tar upp dessa två sektorer därför att de särskilt nämns i en aktuell moderatmotion. Procenttalen gäller hela sändningstiden, alltså inklusive repriserna. Siffrorna blir högre om man tar hänsyn till enbart nettosändningstiden och alltså räknar bort repriserna. Med andra ord —- över en tiondel av sändningstiden för pro Nr 125 gramtypen samhälle och politik har granskats 1972/73. Siffrorna för Onsdagen den 1973/74 är ännu inte framräknade, men de torde bli något högre. 20 november 1974 Det bör också nämnas att vissa programtyper har granskats mera systematiskt. Jag kan som ett exempel nämna att programserien ”Lördags” - Rundradiooch i våras — ett program inom gruppen barn och ungdom =— granskades i andra massmediesin helhet efter en serie anmälningar till nämnden. Inget av dessa program frågor fälldes för brott mot avtalet. Däremot kritiserades tre av dem. Av de program som granskades kalenderåret 1971 fälldes eller kritiserades 18 procent. 1972 och 1973 sjönk andelen fällda eller kritiserade program till 11 respektive 12 procent. I år har tendensen dock varit stigande. Hittills i år har radionämnden fattat beslut i 344 ärenden. 10 program har fällts och 35 har kritiserats, vilket ger 14 procent. Jag skall inte här diskutera om granskningsverksamheten — volymen granskade program -— är tillfredsställande. Det är inte därför jag nämnt dessa siffror. En sak tycker jag dock står klar: skäl föreligger inte att under hänvisning till 19 § i avtalet mellan Sveriges Radio och staten kräva en särskild utredning om bolaget brutit mot avtalets bestämmelser. Den litet drastiska paragraf 19 är naturligtvis inte avsedd att utnyttjas med mindre det finns mycket grava anmärkningar, och det finns det alltså inte. Det bör för övrigt påpekas att en sådan utredning som man har talat om av flera skäl är svår att genomföra. Ett av dessa skäl är att Sveriges Radio inte har skyldighet att bevara programmen bandade mer än ett halvt år. Äldre program blir därigenom lätt svåråtkomliga. Kritik har riktats mot radionämndens verksamhet också därför att den i huvudsak granskat bara anmälda program. Sedan nämnden den 1 januari 1973 fått förstärkta kansliresurser har dock antalet granskningar på nämndens eget initiativ ökat. Detta gäller särskilt i år då antalet anmälningar från allmänheten gått ned avsevärt. Den tendens till ett stigande antal anmälningar som nämns i motionen 1016 av bl.a. herr Adolfsson har alltså brutits. Jag kan nämna att antalet anmälningar i år t.o.m. i går eftermiddag uppgår till — för att vara exakt — 569. Det är 159 färre än under samma tid förra året då antalet var 728. Detta har möjliggjort nya granskningsinsatser från nämndens sida. Nämnden har därvid valt programtyper som sällan gjorts till föremål för anmälningar och därför inte heller har behandlats så ofta av nämnden. Som ett exempel kan jag nämna att nämnden på eget initiativ granskat samtliga förekommande Eko-program i ljudradion — det är sex stycken —- under en slumpvis vald dag. I reservationen I nämns den år 1973 tillsatta radionämndsutredningen. Enligt uppgifter från säker källa kommer den att framlägga sitt betänkande någon av de första dagarna i december. Med ledning av nämndens erfarenheter hittills gissar jag att den kommer att föreslå avsevärda ändringar i radionämndens organisation och arbetsformer — ändringar som möjliggör flera systematiserade granskningar av programverksamheten vid sidan om anmälningar från allmänheten. 175 Herr talman! Enligt reservationen 1 kan det anföras allvarliga invändningar beträffande ”Sveriges Radios vilja och förmåga att följa avtalet med staten”. För egen del blir jag icke sällan irriterad över vissa programinslag, men den här citerade formuleringen framstår ändå för mig som en överdrift. Jag misstänker att inte heller herr Björck i Nässjö vill stå för just de orden — hans inlägg för en stund sedan kontrasterade, tycker jag, på ett angenämt sätt mot vissa andra tidigare uttalanden från moderathåll. Han lät mera modest än moderat i kritiken. - Detta om reservationen 1. Innan jag slutar mitt anförande, herr talman, vill jag påpeka att det viktigaste inslaget i kulturutskottets betänkande är det som handlar om behovet av en kartläggning av den allmänna medieutvecklingen, som fröken Eliasson tog upp i sitt anförande. Den saken är det viktigaste i det här betänkandet från kulturutskottet. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Herr Sundman har ju bemött reservationen 1. Det återstår då för mig att bemöta de två andra reservationerna. I reservationen 2 av fru Ryding krävs att Sveriges Radio skall lämna förhandlingsorganisationen Svenska arbetsgivareföreningen. Motionen avgavs i januari. I somras tillsattes den nya radioutredningen. Den har bl.a. i uppdrag att se över Sveriges Radios hela organisation. Mot den bakgrunden avstyrker jag reservationen 2. I reservationen 3 av centerledamöterna begärs en parlamentarisk utredning, som skall kartlägga medieutvecklingen och framlägga förslag med särskild inriktning på de nya medierna. Av reservationens motivering framgår att utredningen främst skulle syssla med de s.k. videogrammen, dvs. de TV-kassetter och bildskivor som nu börjar komma in på den svenska marknaden. Utskottsmajoriteten avstyrker den motion som har utmynnat i reservationen under hänvisning till de olika utredningar som redan finns på området. I somras tillsattes en särskild utredning med uppgift att förbjuda eller begränsa reklam i videogrammen. Likaså tillsattes i somras en utredning om företagskoncentration inom massmedieområdet. Denna utredning är klart inriktad även på videogrammen. Den nya radioutredningen skall enligt sina direktiv också uppmärksamma videogrammen. Även TRU-kommittén har till uppgift att kontinuerligt följa videogramutvecklingen och även bedriva försöksverksamhet på området. Massmediautredningen och pressutredningen kommer också in på dessa område. Mot denna bakgrund är det svårt att förstå värdet av att stapla en ny utredning ovanpå de redan sittande utredningarna.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
Fbertesnjäljtslns Ro Herr talman! Jag har inte kunnat undgå att notera — jag tror att även Rundradiooch kammarens övriga ledamöter har gjort det — att herr Leander inte med andra massmedie ett ord har berört själva sakfrågan. Herr Leander har inte med ett ord frågor försökt förklara socialdemokraternas märkliga agerande på denna punkt, att de över huvud taget inte har velat gå in på sakfrågan, inte har velat ge till känna någon meningsyttring, att de i utskottet helt har inriktat sig på att backa upp en moderatmotion som främst behandlar etermedie området. De har inte velat låtsas om att det i centerpartimotionen tas upp frågor som åtminstone vi på vårt håll betraktar som både angelägna och oroväckande med den utveckling vi kan se. Herr Leander har fort farande tillfälle att komma tillbaka och avge någon meningsyttring på den punkten. Eftersom utbildningsministern sitter i kammaren vore det värdefullt om han ville redogöra för sin syn på dessa frågor, speciellt med hänsyn till inflytandefrågorna och de kulturpolitiska aspekterna på utvecklingen. Såvitt jag vet har utbildningsministern i andra sammanhang, t.ex. vid en UNESCO-session, berört förhållanden på detta område och manat till att man på det internationella planet uppmärksammar problemen med de multinationella kommersiella intressen som breder ut sig på kultur sektorn. Det vore värdefullt om utbildningsministern ville ge sin syn på hur dessa aspekter skall tillgodoses i den svenska politiken. Det överraskar mig att herr Leander helt tycks ha glömt bort det beslut som riksdagen fattade så sent som i våras med anledning av propositionen skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturom rådet. Kulturutskottet har också 1973 med anledning av en socialde mokratisk motion begärt en större aktivitet från samhället på detta om råde. Vill herr Leander inte kännas vid de besluten? Eller ser herr Leander inget som helst samband mellan de allmänna uttalandena och den fråga som vi har tagit upp motionsvägen?
Herr talman! I herr Leanders anförande kom det fram en ny förklaring på varför man vill avslå vår motion om att Sveriges Radio skall lämna Svenska arbetsgivareföreningen. Den förklaringen framfördes inte vid utskottets diskussion och inte heller nämns den i betänkandet. Men det var bra att få veta att radioutredningen skall se över Sveriges Radios hela organisation och företagets eventuella anslutning till SAF. Då är det väl bara att hoppas att utredningen nästa år skall komma fram till den kloka slutsatsen att det är helt orimligt att Sveriges Radio tillhör SAF. 7”

Herr talman! Debatten om Sveriges Radio återkommer med jämna mellanrum här i kammaren. Men i de svenska hemmen förs nog debatten så gott som varje kväll — en sådan genomslagskraft har ju detta nya medium. ”Bröd och skådespel” var de gamla romarnas metod att hålla folket lugnt. Framför TV och radio får man själv hålla sig med brödet, medan skådespel i ord och bild väller fram i en strid ström. Lugn blir man kanske inte heller — snarare ofta upprörd. Sveriges Radio är ett monopolföretag och har som sådant ett stort ansvar. Regler för Sveriges Radios verksamhet har dragits upp i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Främst står kraven på saklighet och opartiskhet samt hävdande av de grundläggande demokratiska värdena. Stark kritik har under årens lopp riktats mot företaget för bristande objektivitet, och denna kritik kommer från både organisationer och enskilda. Det visar sig ju bl.a. i anmälningarna till radionämnden. Nämnden saknar emellertid resurser att granska programutbudet i dess helhet, det är bara enskilda program eller möjligen enstaka serier som kan bli föremål för dess bedömning. Därför blir ofta resultatet av nämndens granskning ett uttalande att andra inslag i programmen torde medföra balans mellan olika åsikter. Detta är kanske också förklaringen till att anmälningarnas antal nu inte längre ökar — det känns förmodligen ganska hopplöst att sända in en anmälan. Många människor blir upprörda över vad de anser vara bristande balans och objektivitet, över att man hindrar vissa meningar att komma fram men ger desto större utrymme för andra åsikter. Många retar sig också på pekpinnen ”Så här skall du tycka!” En del inom Sveriges Radio hävdar att förtroendekrisen bara existerar bland de makthavande, t.ex. här i riksdagen. Jag tror inte att det är riktigt — misstron har en mycket större spridning. Det är väl inte heller att undra på, för när man någon gång släpper fram representanter för publiken i t.ex. TV-debatter, har man tydligen valt dem som redan från början är dömda att förlora i diskussionen mot de tuffa gossarna och flickorna i Sveriges Radio. Radiochefens närmaste man, herr Modig, tycks ha uppfattat misstron, när han uttalat att det ”inom stora grupper i samhället och riksdagen finns en stark irritation över programpolitiken”. Om det är så att kraven på saklighet och opartiskhet ofta åsidosätts, vilket många anser sig kunna konstatera, så innebär detta att många lyssnare eller tittare utsätts för en ensidig påverkan, vilket är till skada för demokratin. Utskottet anser att 19 § i avtalet är avsedd att tillämpas bara i extrema situationer, och en sådan föreligger inte enligt utskottets mening. Utskottet intar där samma ståndpunkt i år som förra året när moderata samlingspartiet också förde fram kravet på en undersökning av hur Sveriges Radio efterlever avtalet. Vad menar utskottet med extrema situa tioner? Och skall det omdömet hänföras till ett särskilt program eller skall hela programutbudet gå i en enda riktning innan situationen blir tillräckligt extrem? Den enskilda medborgaren grips lätt av en känsla av maktlöshet när hans protester viftas bort. Det är heller knappast möjligt för en enskild person att utföra en grundlig och systematisk granskning av programutbudet. Moderata samlingspartiet tillsatte förra året en arbetsgrupp med uppdrag att göra en systematisk granskning, med nödvändighet begränsad till vissa programserier som följdes under en dryg månad. Man valde de samhällsinformerande och samhällsdebatterande programmen, dels därför att kritiken varit hård mot dessa program, dels därför att de har en stor betydelse för opinionsbildningen. Vidare följde man vissa ungdomsprogram i P3. Arbetsgruppen använde samma kriterier som professor Westerståhl. Gruppen fann bl.a. följande: ”Tidsspegeln P1: Av de program som bevakades bröt hälften, enligt gruppens uppfattning, mot objektivitetskriterierna.

Moderata samlingspartiet vill att en oberoende utredning skall få i uppdrag att utreda huruvida Sveriges Radio brutit mot avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Vi finner en sådan utredning desto mer nödvändig som en ny avtalsperiod skall börja 1977. Radionämndsutredningen sägs snart skola framlägga sina överväganden. Jag vet inte om man vågar hoppas att nämnden i fortsättningen skall få möjligheter till den systematiska prövning av programutbudet som vi från vårt håll har krävt. Herr Sundman har något talat om vår reservation. Han :'har lämnat vissa uppgifter om de program som följts. Antalet anmälningsärenden i år uppgick till 344. Tio program har fällts och 35 kritiserats. Radionämnden har ökat sin granskning och har följt vissa serier. Samtidigt som herr Sundman framhåller att det är mycket svårt att genomföra en sådan granskning som moderata samlingspartiet har krävt, talar han alltså om en ökad granskning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herr Nilsson i Agnäs och fru Mogård.

Herr talman! Varje år har vi i riksdagen en debatt om radiooch TV verksamheten. Varför har vi det? Jo, på grund av den starka kritik som riktats mot flera mycket undermåliga program och på grund av de många önskemålen från licensbetalarna, framförda bl.a. av de valda ombuden i riksdagen. När det i debatten anförs att vi riksdagsmän inte kan påverka programmen, är detta påstående riktigt i och för sig. Men utbildningsministern samlar väl upp kritiken och önskemålen och tar nästa gång avtal skall träffas med Sveriges Radio hänsyn till vad riksdagen har sagt. Många svenska medborgare anser att vår nuvarande utbildningsminister i många frågor har en annan ideologisk uppfattning än sina föregångare i ämbetet. Därför ställer man stora förväntningar på honom. Kritiken mot en del program är berättigad. Det måste väl finnas en anständighetsgräns nedåt, som inte bör och inte får underskridas. Många av programmen och de personer som medverkar i dem skulle aldrig saknas av någon bland TV-publiken om programmen försvann. Men många skulle bli tacksamma om dessa program inte sändes. Jag vill göra en reflexion. Det måste inte nödvändigtvis finnas ett, två eller tre ruttna äpplen i en låda frukt som man köper. Det är inte nödvändigt att i TV-programmen ha destruktiva eller karaktärsupplösande inslag. Sådant bara upprör och sårar licensbetalarna. Herr talman! Massmedia har stor spridning och stark genomslagskraft i vårt land och ligger långt framme i fråga om informationsoch nyhetsutbud. Snart sagt varje medborgare har möjlighet att ta del av detta utbud via radio och TV. Enligt min mening är det därför nödvändigt att så långt möjligt verka för en decentraliserad opinionsspridning och åsiktsbildning, som bör stå fri från kommersiella intressen och starka gruppers ensidiga inflytande. I min motion 725 har jag begärt en särskild utredning med företrädare för bl.a. folkrörelserna och intresseorganisationerna, massmedierna och näringslivet samt parlamentariker för en översyn av de framtida inflytandeoch organisationsformerna för radiooch TV-verksamheten. Folkrörelserna har såväl nu som före etermediernas genombrott stor betydelse för informationsoch kunskapsförmedlingen. Efter den s.k. kanalklyvningen har tyvärr de fria organisationerna, folkrörelserna, alltmer ställts åt sidan i fråga om direkt inflytande och medverkan i etermedia. Nyhetsoch annan programkonkurrens har kommit att dominera TV på bekostnad av folkrörelsernas inflytande. Våra fria organisationer har ett rikt och brett register i sitt arbete för att främja bildningen och informationen bland medborgarna. Den överväldigande delen av svenska folket är i en eller annan form engagerad i organisatoriskt arbete. Många av våra ideella, religiösa och idrottsligt verksamma organisationer samt bildningsförbunden kan redovisa höga medlemssiffror. En av orsakerna till det missnöje som i dag mer eller mindre gör sig gällande är att många känner sig missgynnade. Detta gäller särskilt de underhållande och kulturella inslagen. Där upplever många att de Nr 125 har föga att hämta. De som bär ansvaret för programverksamheten måste Onsdagen den visa större hänsyn än hittills. När jag har föreslagit att folkrörelserna 20 november 1974 skall få vara med och utforma verksamheten, är det ett mycket berättigat krav. Det skulle innebära att flera kände sig hemma med programmen. <Rundradiooch För hem och familj skulle programmen bli en positiv tillgång, inte som andra massmedieofta nu ett irritationsmoment. frågor Låt mig sedan säga något om de religiösa programmen i TV. Därmed har jag inte glömt de andra ideella organisationerna, t.ex. bildningsförbunden. Vilka möjligheter är inte här outnyttjade! Kyrkan och frikyrkorna representerar majoriteten av svenska folket. Det är därför ett berättigat krav att de får sin del av programutbudet. Sveriges Radio kan då antingen göra egna program eller välja ur den rika flora som i dag finns i den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten. Jag tänker också på gudstjänster i olika stilarter. Det är viktigt att vi även i TV-rutan får del av dessa. Men det är också viktigt att inte glömma bort de gudstjänster som samlar den stora publiken. En gudstjänst varje vecka är ett rimligt krav, inte minst med tanke på gamla, sjuka och handikappade som inte kan besöka gudstjänstlokaler. Här kan också nämnas alla de som vill vara anonyma och som av olika skäl inte besöker gudstjänstlokaler men som med tacksamhet skulle hälsa en TV-kyrka i sina hem. Sångprogrammen är mycket uppskattade, och det finns många sångoch musikkrafter att använda sig av. Vi noterar med tacksamhet de sångprogram som vi får i TV, men vi önskar många fler. Vad vi intensivt väntar på är kristna barnoch ungdomsprogram. Det är här det stora missnöjet finns. Varför sänder inte TV kristna barnoch ungdomsprogram? Vill man inte eller vågar man inte? Kyrka och frikyrka bedriver en mycket omfattande och uppskattad barnoch ungdomsverksamhet. Hur stor del av Sveriges barn och ungdom som deltar i sådan verksamhet känner jag inte till exakt, men det är en stor procent. Jag vill vädja till Sveriges Radio att tillmötesgå detta starka önskemål och sända positiva barnoch ungdomsprogram. Ja, jag vill påstå att om Sveriges Radio följer avtalet kan man inte underlåta att tillmötesgå en sådan allmänt utbredd önskan bland föräldrarna i vårt land. Varför får inte kristna värderingar och inslag prägla barnprogrammen, när man tilllåter andra, mycket tvivelaktiga värderingar och inslag att prägla barnoch ungdomsprogram i dag? Jag skulle vilja fastslå att Sveriges Radio spelar en utomordentligt stor roll i vårt samhälle när det gäller utvecklingen på olika sätt och att de som får ansvaret för programverksamhetens utformning mer än tidigare måste ta hänsyn till svenska folkets önskemål. Liksom vi alla måste känna vårt ansvar för de problem som vårt samhälle rymmer, måste också de som utformar programverksamheten känna sitt ansvar, annars kan man riva ner det som positiva krafter har byggt upp och håller på att bygga upp i vårt samhälle. Demokratin är beroende av att massmedia arbetar i demokratisk anda och riktning. 81 I det betänkande som vi nu behandlar har jag två motioner som har med skoloch utbildningsfrågor att göra. Jag är av den uppfattningen att vi inte längre kan avhända oss rätt och möjligheter till tid och plats för skoloch undervisningsfrågor i TV. Det måste finnas plats för både information och undervisning. I motionen 723 har jag skrivit följande: ”Kännetecknande för utvecklingen på skolans område är den ständiga och snabba förändringen. Elever, lärare och föräldrar konfronteras ständigt med nya utbildningsvägar, nya tillämpningsföreskrifter och nya sociala situationer i skolan. De åtgärder som vidtas är i allmänhet nödvändiga för att skolan skall nå upp till de angivna målsättningarna och för att eleverna skall ges möjligheter att klara det komplicerade samhälle vi lever i. Nya möjligheter till utbildning skapas ständigt inte minst inom vuxenutbildningen —=-=-” ”Jag finner det angeläget att informationen om vad som händer på skolans område, och vilka möjligheter som ges, når ut till alla. Först då kan en jämlikhetssituation i möjligheter till utbildning nås, och ett positivt och nära samarbete mellan skola, elever och föräldrar skapas. En sådan bred information torde kunna nås, först om TV kontinuerligt och på fast programtid presenterar skolan och utbildningsväsendet.” I motionen 724 har jag tagit upp problemet med mobbningen. Detta är ju ett av de allra största problemen i skolan. Det förundrar oss att man inte från skolans och samhällets sida gör mer för att komma till rätta med det. Jag har i min kontakt med ungdomarna mött många som är förtvivlade över vad de måste uppleva i skolan. Om man i TV kunde gå ut med program, där ungdomar och föräldrar tillsammans fick konfronteras med dessa problem skulle det säkert vara mycket positivt. Det har under den senaste tiden inte minst i våra tidningar talats om alkoholvanorna. Man har vid undersökningar funnit att i vart tredje program — om jag inte minns fel — förekommer dryckesvaror. Jag undrar om inte det är en falsk bild av hur det ligger till i Sverige.

Med den genomslagskraft som TV har skulle väl upplagda program positivt medverka till att lösa de problem som skolan brottas med i dag. Ett sådant förbehåll att utskotten skall ha möjlighet att gå in med information och det utskotten i övrigt arbetar med skulle väl inte försämra möjligheterna till ett nytt avtal. En sak till. För flera år sedan motionerade jag tillsammans med några andra ledamöter om att de döva och hörselskadade skulle slippa betala TV-licens. Det utskott som behandlade motionen biträdde den. Men hittills har ingenting hänt i det avseendet. Man kan fråga inte minst utbildningsministern hur länge de döva och hörselskadade skall behöva vänta på att det beslut som fattades blir verkställt. Nr 125 Herr talman! Jag har inget yrkande. Men det är min förhoppning att Onsdagen den de diskussioner som förts i Sveriges riksdag samt de problem, den kritik 20 november 1974 och de önskemål som vi framför skall samlas upp och att man — när det nya avtalet skall skrivas — tar stor hänsyn därtill. Rundradiooch andra massmedie I detta anförande instämde herrar Börjesson i Falköping, Persson i = frågor Heden och Gernandt .